Herr talman! De moderata ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet har i betänkandet nr 36 skrivit ett särskilt yttrande som jag gärna vill göra några kommentarer till. Utan tvivel är vi alla helt ense om att statens allmänna tjänstepensionsreglemente från 1959, som fortfarande gäller, är ett mycket invecklat och krångligt dokument. Vi moderater tycker också att det sedan länge är dags att göra en översyn av reglementet och framför allt se på hur de äldre statspensionärernas situation ter sig i dagsläget. Jag hoppas att fler av kammarens ledamöter än vi moderater tycker så. Det finns nämligen mycket starka skäl till det. Förbättringar av reglementet har under åren av och till genomförts. De för statstjänstemännen negativa samordningsreglerna har förbättrats. Dyrortssystemet har avvecklats. En del lönetillägg, som tidigare inte gav pensionsrätt, ger sådan pensionsrätt i dag. Vidare har systemet med pensionsunderlaget, beräknat på de fem senaste tjänsteårens medellön, ersatts med det senaste årets slutlöneklass. Vidare har livräntorna förbättrats, och framför allt infördes 1971 en anknytning av statspensionerna till basbeloppet. Inte förrän 1975 blev alltså statspensionerna jämställda i detta avseende med folkpensionen och ATP. Med tillfredsställelse kan jag konstatera att det mesta av dessa förbättringar genomförts efter motionsvis framförda förslag från moderata samlingsparti et. Tyvärr har dock inte de äldre statspensionärerna blivit delaktiga i dessa förbättringar, vilket gör att skillnader i pensionsförmåner på upp till 25 96 förekommer mellan nyare och äldre pensionärer som haft samma tjänsteställning. Det är de äldre som kommer i kläm. Denna skillnad konstaterades redan 1973 av statens avtalsverk, nuvarande statens arbetsgivarverk. Orättvisan kvarstår också efter anknytningen av statspensionerna till basbeloppet, och den finns även i de allra lägsta löneskikten. Vid löneförhandlingarna 1969 genomfördes på initiativ av centerpartiet ett kronpåslag i stället för procentpåslag för statstjänarna. Centerpartiet, och även socialdemokraterna, ansåg att procentmodellen gynnade de högre inkomsttagarna. Detta medförde emellertid även att pensionerna för statstjänstemännen höjdes med kronpåslag, vilket fick en förödande effekt, eftersom statspensionen är en komplementpension till folkpensionen. Den negativa effekten beror, enkelt uttryckt, på att folkpensionen är knuten till basbeloppet, vilket gör att denna pension stigit mycket kraftigt, medan statspensionen med sina kronpåslag stigit mycket sakta. Detta har medfört att den statliga kompletteringspensionen, alltså skillnaden mellan folkpension och statspension, blivit mindre och mindre. En statspension som 1969 var 100 926 större än folkpensionen, blev 1973 bara 75 96 större än folkpensionen. Denna orimliga modell tillämpades i fem år innan den togs bort, men eftersläpningen finns ju kvar på sin nuvarande nivå, även efter basbeloppsanknytningen 1975. Ärade kammarledamöter! Vi måste väl alla vara helt eniga om att det inte kan vara riktigt att somliga statstjänare får pension på 65 96 av de senaste fem årens medellön medan andra får 65 96 på slutlönen. Inte heller kan det vara riktigt att 12 års privat tjänst efter t.ex. 30 års statstjänst inte nämnvärt påverkar den statliga pensionen. Det kan heller inte vara rätt att en del äldre statspensionärer fortfarande är låsta pensionsmässigt vid den gamla dyrortsgraderingen. Vi moderater tycker därutöver att en representant för statspensionärerna borde ha säte och stämma i den 1975 inrättade tjänstepensionsnämnden. Herr talman! Jag vet mycket väl att statens allmänna tjänstepensionsreglemente är en produkt av förhandlingar mellan staten och de statsanställdas organisationer. När reglementet antogs 1959 förutsattes dock bl.a. att en viss följsamhet skulle råda mellan löner och pensioner — men så har det inte blivit. Orsaken till att de moderata ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet bara har avlämnat ett särskilt yttrande är att utskottet ansett en översyn av tjänstereglementet och de äldre statspensionärernas förhållanden vara en avtalsfråga och en fråga för riksdagens lönedelegation. Ja, visst är det en avtalsfråga, men staten — regering och riksdag — har också ett ansvar som arbetsgivare, vilket i praktiken utövas av statens arbetsgivarverk. Staten och dess arbetsgivarverk kan självfallet, tillsammans med de anställdas organisationer, initiera en översyn av pensionsreglementet och de äldre pensionärernas situation. En sådan översyn föreslår jag och en del moderata kamrater i motionen 1561, som behandlas i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 36. Jag yrkar med dessa ord bifall till motionen och ämnar även begära votering. Riksdagens lönedelegation, som sitter och grubblar över olika statstjänster presenterade i helt obegripliga sifferoch bokstavskombinationer, behöver nog i denna fråga en puff av sina uppdragsgivare.

Herr talman! Per-Eric Ringaby sade att det kan vara svårt att överblicka det ärende som vi nu diskuterar. Jag tycker att han vältaligt har givit exempel på detta. I slutet av sitt anförande kom Per-Eric Ringaby in på inflytandefrågor och vem som gör vad. Jag vill i det sammanhanget bara erinra om vad vi har sagt från utskottets sida, nämligen att riksdagen inte skall handlägga denna typ av frågor utan att frågorna skall handläggas av riksdagens lönedelegation. Det har vi slagit fast flera gånger, och det är en ståndpunkt som utskottets ledamöter är överens om. Herr talman! Jag ber endast att få yrka bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 36.

Herr talman! Den fråga som jag tycker är intressantast i civilutskottets betänkande nr 30 finns beskriven i reservationen 1. Jag ber redan från början, för att undvika olycksfall i arbetet, att få yrka bifall till reservationen 1 liksom till reservationen 5 och i övrigt till utskottets hemställan. Detta är ett förvirrande betänkande, för det är väl ingen som står för helheten i det. Det blir en egendomlig ringdans om vi skall bemöta varandras inlägg i denna diskussion. Jag skall bara säga några ord om reservationen p Den berör en fråga som vi har haft uppe tidigare i riksdagen — för ett år sedan och tidigare under detta år — men den frågan har blivit misshandlad och förbisedd i diskussionen. Vi har tagit upp frågan om hur den fortsatta samhällsplaneringen bör greppas för att vi skall kunna få ut det mesta möjliga av den delen av vår verksamhet. Vi har haft en mycket häftig expansion i förorterna med en massiv bebyggelse, viss förslumning med inslag av punktsanering i centrala delar av våra samhällen och däremellan något slags ingenmansland, som inte varit till någon större glädje. Det tillståndet har haft sin naturliga förklaring, men när man ser det tycker man att någonting bör göras åt det. Man har åtgärdat litet grand. Bl. a. har man försökt få in ett bättre socialt liv i förorterna och försökt sanera lägenheter, bostadshus och vissa bostadsmiljöer i tätorterna. Men något riktigt grepp över det hela har man inte tagit. Samtidigt har vi ställt många nya krav på samhället. Vi har ställt krav på ett annat socialt liv, på hänsyn till olika förhållanden såsom handikapp och även på viss resurshushållning — vi anser att vi bör vara sparsamma med vår ekonomi, vår mark och vår energi. Och energifrågan gjorde att vi för ett år sedan tog upp en diskussion i samband med förslaget till energihushållning. Då sade vi oss att det inte är så stor idé att planera bara för energihushållning eftersom vi har så många andra krav. Vi hade då börjat få intresse för en annan markhushållning. Den goda jorden, som nu alla vet vad det betyder, ställer ju mycket stora krav på utnyttjandet av de markresurser som vi har till vårt förfogande för samhällsbyggande. Det hade också ställts krav på att man skulle utnyttja befintliga resurser i form av gator, vägar, vatten, avlopp och el och annat sådant. Och inte minst fanns det krav beträffande försörjningen med värme i vårt samhälle. Det gällde då att på ett vettigt sätt greppa över hela frågan på en gång och inte bara plottra med den. Det ställde nya krav på oss därför att de gamla finansieringsoch regleringsmöjligheter som vi hade var anpassade för speciella behov. Men det samlade greppet borde man ta, och vi krävde då att dessa frågor skulle utredas genom ett initiativ från riksdagens sida. Nu blev det inte så, därför att man sade nej under trepartiregeringens tid. Då passade det naturligtvis inte med initiativ utifrån. Det är ju oftast på det sättet. Det går ibland prestige och litet snålhet i det politiska arbetet. Det gör det naturligtvis hos alla — det är jag medveten om — men man märker det väldigt mycket när man blir utsatt för det själv. Så skedde även när vi behandlade bostadsförsörjningen, och då blev vi om möjligt ännu snorkigare behandlade av våra ärade kolleger i utskottet, och våra förslag avvisades. Men så fick vi då — gudskelov, höll jag på att säga, men det är rätt underligt att det skall vara så — en promemoria från ett par generaldirektörer, nämligen planverkets generaldirektör Lennart Holm och bostadsstyrelsens generaldirektör. De skrev tillsammans en promemoria som de lämnade över till bostadsdepartementet. Där krävde de en översiktlig bedömning med precis det grepp på frågan som vi försökt uttrycka i motionerna förra året och i år och som också finns uttryckt i vår reservation nu. Det kan ni kontrollera, för nu finns promemorian offentliggjord i utskottsbetänkandet. Det är samma tankar där som vi fört fram. Och det är inte så konstigt. Framför allt Lennart Holm, som deltagit mycket i debatten i samhällsangelägenheter och planeringsfrågor, har ju både i skrift och i föredrag uttryckt dessa tankar. Det är ingenting som vi har hittat på — ingen vill ta åt sig den äran. Men vi tog i varje fall initiativ till att tankarna skulle få politiskt genomslag och tas upp i parlamentariskt sammanhang. Och det gjorde vi för ett år sedan, men det fick ingen effekt. Den här promemorian har tagits upp i departementet. Det har föranlett bostadsdepartementet att — i översikten i departementets bil. 16 till budgetpropositionen, på s. 11 — ta upp dessa synpunkter och tala om att det skall göras en problemanalys av frågorna, men utan att ange att det är generaldirektörerna som har tänkt till och stört sinnesron där uppe. Nu har vi alltså fått någon form av uttryck för att regeringen tänker och vill göra någonting, även om det inte är sagt vad regeringen kommer att tänka och hur den kommer att arbeta. Vi har också fått en centerpartimotion med inslag av det som vi motionerat om tidigare. Detta tillsammans har gjort att utskottet nu på ett finurligt sätt lyckats ena sig om att vi skall föreslå riksdagen att tillsätta en beredning för dessa frågor. Vi säger också att man redan från början bör ta in parlamentariker i programarbetet. Vi är alltså eniga, och därför skall vi vara nöjda och glada. Den som läser betänkandet blir naturligtvis förvånad och frågar sig vad man har enats om i sak. Det står inte så mycket skrivet om detta, utan det mesta kan läsas mellan raderna. Då kommer vi in på vem som har sagt vad och när det har sagts, osv. Vi får vara nöjda med den här översynen. Jag hoppas att vi får ett material som ger oss underlag för att få fram planeringsmetoder, finansieringsmetoder och för att hitta andra vägar, så att våra samhällen framdeles kan få en annan karaktär och så att vi kan utnyttja resurserna på ett modernt och ändamålsenligt sätt. Reservationen 5 har ett annat innehåll. Där tas en fråga upp som väcktes 1975 av bostadsutredningarna. Byggnadslagen borde, menade man, bl.a. syfta till en social bostadspolitik. Man skulle planera med sikte på en social bostadsförsörjning. I byggnadslagen finns många andra målformuleringar, t.ex. beträffande energi samt vatten och avlopp. I utredningarna tyckte vi att det här var viktigt, och vi lämnade konkreta förslag med lagtexter osv. Sedan har vi försökt följa upp detta i riksdagen, eftersom det aldrig kom någon proposition. Vi har fått avslag, och man har sagt att det här ingår i arbetet med byggnadslagstiftningen. Det kommer snart, man skall inte ändra på byggnadslagen, har det hetat. Men nu förhåller det sig ju så, att byggnadslagen kan ändras när det är av betydelse för få människors vardagliga arbete. Man skall vara försiktig för det betyder mycket för människor ute i landet som kommer i kontakt med byggnadslagen. Men här gäller det bara att ange ett mål för vår byggnadslagstiftning, så att kommunalmännen och planerarna ute i landet tänker på detta. Några andra berörs inte av det här. Därför borde saken vara enkel. Det vore märkligt om inte den nya byggnadslagen — när den nu kommer, det vet vi ingenting om, det kan dröja många år — innehöll dessa bestämmelser. Det vore konstigt om man skulle bortse från de här sakerna vid den tidpunkten. Därför tycker jag att man borde kunna vara så generös att man beställde den här ändringen. Vi får ju i propositioner förslag om de mest egendomliga ändringar av byggnadslagen. Man talar om krångel, men man krånglar själv till det hela mycket mer. Det är emellertid en annan sak som vi kanske får tillfälle att diskutera vid ett annat tillfälle. Det viktiga är emellertid att det här förslaget inte stör någon människa. Det ger bara en anvisning om vart man bör syfta och krånglar inte till någonting. Därför tycker jag att det hade varit generöst, om man hade sagt att man kan genomföra detta. Jag yrkar, som sagt, bifall till reservationerna 1 och 5 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När det gäller byggandet vet vi alla att det under 1960 och 1970-talet mest blev fråga om nyexploateringsverksamhet, trots att alla partier gjorde vällovliga ansatser för att få till stånd en ökning av byggnadsbeståndets sanering. I vida kretsar är man nog rätt enig om att 1980-talet måste medföra en annan syn på de här frågorna. En större del av ombyggnaderna måste avse sanering. Det finns många skäl härtill, men ett av de främsta är att vi är tvungna att ta till vara det kapital och andra mera imaginära värden som ligger i de befintliga boendemiljöerna. Den äldre byggnadsmiljön får inte ses som ett hinder utan som en resurs som vi har att ändra i takt med människors ändrade krav på sina miljöer. Vi har från centern i motionen 1591 utvecklat de här frågorna, och vi har också följt upp dem i reservationen 2 till detta betänkande. Som Per Bergman sade alldeles nyss är vi i stora stycken eniga med socialdemokraterna, men det finns vissa skiljaktigheter mellan deras reservation och vår skrivning, som jag i det följande skall ta upp. I socialdemokraternas reservation delar man i stort vår uppfattning, och man vill ha en utredning. Det är vi alltså eniga om. Från centerns sida vill vi dock med utgångspunkt i motionen redan nu lägga fast vissa förutsättningar för utredningen. Åtgärder som spänner över ett mycket brett fält måste nu möjliggöras, t.ex. genom ändrade regler. Vi vill ha möjligheter till ökad stimulans genom nya låneregler och genom råd och anvisningar från centralt håll till kommunerna. Det här måste innebära att saneringsverksamheten får en vidare syftning, t.ex. i så måtto att även mycket enkla åtgärder skall kunna vidtas inom ramen för sanering. Åtgärderna skall också kunna vidtas som ett led i en successiv omvandling av byggnadsbeståndet. Det får naturligtvis inte innebära att man frångår reglerna i saneringslagen om lägsta godtagbara standard i flerfamiljshus. En annan utgångspunkt för oss är att verksamheten måste omfatta alla miljöer. Även små orter och rena glesbygder måste omfattas. Inte minst viktigt är det att se om det glesbebyggelsekapital vi har — t.ex. genom en komplettering som kan syfta till att trygga en elementär serviceförsörjning. I de genuina glesbygderna är ett sådant självklart servicekrav som att man skall ha skola och affär inom rimligt avstånd inte alla gånger uppfyllt, och i många bygder är man på väg att mista denna service. Det finns i dag flera hinder för en saneringsverksamhet bedriven så som vi föreslår, t.ex. de krångliga låneregler vi har. Administrationen av lånen är inte heller särskilt enkel. Vi har en byggapparat som under decennier har varit inriktad på i stort sett endast nyexploatering. Det tar tid att ändra inriktningen på den produktionsapparaten. Vi kan inte heller förneka att man i de flesta kommuner har bristande planeringsberedskap när det gäller att omvandla det gamla beståndet. Vi har också slutligen det förhållandet att brukarna av bostäderna — med nuvarande regler — ofta upplevs som ett hinder för en omvandlingsprocess i stället för vad det borde vara, nämligen en resurs när det gäller samråd kring de här frågorna, som kunde leda fram till konstruktiva lösningar. Sammantaget kan vi konstatera att förnyelseverksamheten är en betydligt krångligare och mer utdragen process än nyexploateringen. Därför måste vi försöka få bort de flaskhalsar som finns i processen. I det syftet har vi skisserat ett nytt instrument i vår motion. Vi har skrivit om ett förrättningsinstitut för byggnadsomvandling. Det förrättningsinstitutet har sin förebild i de förrättningar som finns inom andra sektorer av samhället, främst i fråga om lantmäteriverksamheten. Syftet med det skulle vara att man skulle kunna sammanjämka de olika meningar och krav som gör sig gällande när man aktualiserat den här typen av ombyggnadsverksamhet. Erfarenheterna av sådan här förrättningsverksamhet inom de sektorer jag antydde är sammantaget mycket goda. Ett genomförande av vårt förslag skulle kunna innebära att initiativ kan tas av såväl ägare som brukare av fastigheterna. Det skulle leda till att man efter ett ansökningsförfarande tillsatte en förrättningsman, och det hela skulle — efter en serie samråd — utmynna i ett ombyggnadsbeslut, som skulle vara detaljerat i alla avseenden. Det beslutet skulle ha en viss rättsverkan och naturligtvis kunna överprövas i likhet med andra förrättningsbeslut. Vi menar att man genom försöksverksamhet, till att börja med i mindre omfattning, skulle kunna skaffa erfarenheter för att gå vidare på denna väg, vilket vi tror skulle vara ett bra bidrag till att få fart på saneringsverksamheten. Vi anser att detta måste prövas nu, eftersom samhällets hjälpmedel i dag inte är effektiva. Man har ofta att forcera en mur av motstånd, inte bara från ägare utan också från brukare och andra intressenter. Det nya institutet måste vidare kombineras med byggoch låneregler, som görs så flexibla att de medger jämkningar med hänsyn till husens egenskaper och de krav som brukaren och ägaren ställer i olika situationer. Dessa olika utgångspunkter har vi sammanfattat i reservationen 2. Vi anser att ett utredningsarbete som bedrivs i enlighet med dessa riktlinjer skulle få en mer konkret inriktning och därför snabbare skulle avsätta resultat, som kan omsättas i beslut i riksdagen, något som är helt nödvändigt för att denna verksamhet skall kunna gå vidare. I reservationen 3, som grundar sig på vår motion nr 2089, vänder vi oss huvudsakligen mot den tillämpning av den fysiska riksplaneringens riktlinjer som fått breda ut sig på många håll i landet. Vi vill slå fast att det är fråga om riktlinjer, inte om bindande beslut i de enskilda fallen. I dessa skall nu gällande byggnadslagstiftning vara grund. Vi menar att denna lagstiftning medger undantag från t.ex. kommunöversikten. Denna uppfattning omfattas också av utskottets majoritet. Vi har däremot kunnat konstatera att den inte alltid är så klart företrädd i landets kommuner. Vi anser att det är viktigt att den spridda bebyggelsen får utvecklas och förnyas ungefär i enlighet med vad vi har skisserat i reservationen 2. Men det finns hinder även för detta, och de grundas på vissa håll på osäkerhet om den fysiska riksplaneringens innebörd och om kommunöversikternas roll i detta sammanhang. Å andra sidan kan man på andra håll ta dessa instrument till intäkt för en av andra skäl avvisande hållning till en spridd bebyggelse eller till byggande på mindre orter. I dessa fall åberopar man ofta kommunalekonomiska skäl för sin avvisande hållning. Men vi måste komma ihåg att enligt byggnadslagstiftningen sådana skäl inte ensamma kan få avgöra om byggande får ske eller inte. Än mindre får dessa skäl läggas till grund för riktlinjer i kommunöversikten. Det är viktigt att den enskildes önskemål i dessa frågor vägs in i mycket hög grad och att planeringsövervägandena såväl översiktligt som i enskilda fall får grundas på sådana önskemål. Utan att vilja ge avkall på kommunernas lagliga rätt att planera sin bebyggelse menar vi att staten, liksom på andra områden, bör kunna meddela råd och anvisningar, som bidrar till kunskap och klarhet om vad som ryms inom gällande lagstiftningsram. Det är uppenbart att det har brustit en hel del närdet gäller att föra ut intentionerna bakom lagstiftningen härvidlag. Så kan man t.ex. konstatera att innebörden av ändringen i 5 § byggnadslagen, som behandlar den s.k. glesa tätbebyggelsen och som började gälla den 1 juli 1977, inte tillfredsställande har förts ut i kommunerna. Den oenhetliga praxis som utvecklats tyder på att så är fallet. Det förhållandet att byggnadslagen allmänt sett är krånglig att tillämpa gör inte behovet av informationsinsatser mindre. Slutligen pekar vi i den motion som vi följer upp i reservationen 3 på en rad åtgärder som skulle kunna bidra till att utveckla landsbygden som bostadsmiljö och näringspolitisk miljö. Vi menar att bostaden är den viktigaste komponenten — utan attraktiva boendemiljöer ingen attraktiv näringsmiljö. Vi anser också att förutsättningarna för en vidgad näringsverksamhet, något som vi i andra sammanhang har uttalat oss positivt om, måste väga tungt när man skall avgöra bebyggelsefrågor på landsbygden. Därmed, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 2 och 3 och i övrigt till vad utskottet hemställt.

Herr talman! I detta betänkande behandlas en mängd skilda frågor rörande planering, planläggning och byggande. Jag ämnar kort kommentera några av de frågeställningar som finns i de motioner som ligger till grund för betänkandet samt de reservationer som är fogade vid detta. I moderata samlingspartiets partimotion 1108 yrkas bl.a. att byggnadsrätten skall förstärkas, att de långvariga byggnadsförbuden skall avskaffas, att rätten till glesbebyggelse skall stärkas och att statliga, regionala och kommunala myndigheter skall ge ökad service i byggnadsärenden till enskilda. Med hänsyn till att arbetet med en ny planoch bygglagstiftning är så långt framskridet att förslag, enligt vad bostadsministern har framfört, kommer att lämnas inom någon månad har utskottet enhälligt avstått från att överväga några särskilda direktiv för arbetets fullföljande. Av samma skäl har utskottet avstyrkt flera andra motioner, t.ex. motionen 396 av Lars Werner m.fl. I den begärs att de boende eller boendeintressena skall ha ett avgörande inflytande över utformningen av bygglagstiftningen. Förslaget framförs alltså i ett för sent skede. I motionerna 778 av Rolf Hagel och Alf Lövenborg och 799 av Lars Werner tar man upp möjligheterna för kommunerna att bättre planera in barnstugor och barnstugeverksamhet. Motioner med motsvarande syfte har tidigare behandlats i kammaren, och det har då framhållits att dessa frågor beaktas i planverkets råd och anvisningar. Med hänvisning härtill avstyrks motionerna. Den fråga som hittills mest har diskuterats av tidigare talare är frågan om förnyelse inom befintliga bebyggelsemiljöer. Utskottet har ansett att det föreligger behov av överväganden som kan ge en konkret grund till aktiva åtgärder. Per Bergman säger då att man måste läsa mellan raderna för att få fram vad utskottet egentligen vill. Det protesterar jag mot. Utskottet skriver, tycker jag, mycket klart. På s. 11 och 12 i betänkandet säger utskottet: ”Regeringen bör därför i nära kontakt med planverket, bostadsstyrelsen och lantmäteriverket klarlägga de skilda behov av kartläggningar, analyser och utredningar som aktualiseras. Det kan inte uteslutas att ett sålunda grundlagt utredningsprogram kan innefatta studier, överväganden och utredningar i skilda former med hänsyn till de olika ämnesområden som berörs. Det är dock viktigt att ett sådant utredningsprogram formuleras så att de övergripande målen inte skyms och så att sambanden mellan olika insatser inte bryts genom formella gränsdragningar mellan skilda administrativa sektorer. Med hänsyn därtill blir en parlamentarisk medverkan redan i detta programarbete ofrånkomlig.” Det är helt uppenbart att socialdemokraterna har alla möjligheter att i den parlamentariska grupp som vi här talar om föra fram de förslag som de har aktualiserat i reservationen 1. Att vi inte nu har velat binda oss för detta förslag beror på att vi har en regering och ett regeringskansli som normalt handlägger sådana ärenden. Riksdagens skrivning är inte detaljerad i normala fall. Här har man emellertid från socialdemokratisk sida velat fästa detta tillkännagivande för regeringen på pränt, men det har vi inte velat vara med om. När det gäller reservationen 2 från centerns ledamöter kan man säga att deras yrkanden går något längre, så till vida att de begär att riksdagen i dag skall ta konkret ställning till utgångspunkterna för förnyelseverksamheten. Det skulle, som jag ser det, vara oklokt att på det sättet låsa det kommande utredningsarbetet. På samma sätt som när det gäller socialdemokratiska synpunkter kommer naturligtvis också centern att bli representerad i den parlamentariska gruppen och där få möjlighet att föra fram sina synpunkter. I reservationen 3 av centerns ledamöter i utskottet behandlas frågor som rör främjande av landsbygden och de mindre orternas utveckling. Jag vill gärna säga, herr talman, att jag delar centerns där framförda uppfattning i många av de frågorna.

Därför kan majoriteten i utskottet inte biträda centerns yrkande på den punkten, men jag är ganska säker på att dessa frågor återkommer hit till kammaren i andra sammanhang. I reservationen 4 har utskottets moderata och folkpartistiska ledamöter reserverat sig mot utskottsmajoritetens beslut att föreslå riksdagen att det skall ges regeringen till känna vad som anförs i betänkandet om behovet av aktiva insatser för en samordning av planeringsoch bebyggelsemiljöfrågor med bostadssociala mål i vid mening. Riksdagen avslog för ett år sedan en liknande framställning från socialdemokraterna. Vi reservanter har den uppfattningen att denna typ av frågor bör handläggas och avgöras av regeringen. Därför har alltså moderaterna och folkpartiledamöterna i utskottet skrivit sin reservation 4. När det gäller reservationen 5, slutligen, är det socialdemokraternas motion nr 788 som ligger till grund för den. Däri begär man att riksdagen skall föreläggas förslag till ändring i byggnadsstadgan som främjar planläggning från social bostadsförsörjningssynpunkt. Utskottet behandlade frågan i fjol och konstaterade då att det är omöjligt att behandla den isolerad från det stora bygglagarbetet. Utskottet har inte funnit anledning att ändra uppfattning på den punkten, och därför har vi yrkat avslag på framställningen. Socialdemokraterna vill däremot att man redan nu skall ta ställning i sakfrågan. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till civilutskottets hemställan på samtliga punkter utom punkten 4, där jag yrkar bifall till reservationen 4 av Per-Erik Nisser m.fl.
Herr talman! Jag är något förvånad över att herr Dahlberg inte kunde stödja centerns reservation, trots att han säger sig ha en så positiv inställning till den. Det enda skälet skulle vara att det är alltför löst framställda yrkanden.

Jag tycker inte det borde vara så svårt att gå med på det. Men det tycks vara så att en bred majoritet har en positiv inställning till denna fråga, och så småningom får vi väl uppleva att man även sluter upp bakom kravet på beslut i frågan.
Herr talman! Rolf Dahlberg var vänlig nog att för mig läsa upp utskottets text beträffande den kommande utredningen och ge sken av att den mellan raderna innehöll vad jag efterfrågade. Nu är det väl så ibland att man inte lyssnar på sig själv när man läser, och det var det som hände när Rolf Dahlberg var uppe här i talarstolen. Det är precis som jag sade — här står inte ett enda dugg om vad som skall utredas. Vi vet det, och vi kände trygghet i den vetskapen. Men detta är rätt lustigt med tanke på att vi har haft så många diskussioner om den här saken. Sedan säger Rolf Dahlberg att detta skall regeringen göra, för vi har ju en regering. Ja, har vi det? En riksdag har vi, det vet vi ju, och den kan fungera — det har den gjort många gånger. Då skulle vi kunna säga att detta skall ske. Jag hyser ingen tilltro till att regeringen utan vår påtryckning gör någonting i den här frågan. Det räknar jag alltså med. Bakom reservationen 4, som Rolf Dahlberg talade om, ligger det enkla faktum att de referensgrupper och delegationer som bildas mellan olika verk och deras tjänstemän är ett otyg. Tjänstemän skall ju naturligt och normalt samarbeta med varandra, och de kan bara samarbeta med varandra på sina arbetsområden. Sådana här delegationer kan fylla en roll om de blir övergripande och kan arbeta på praktiskt taget vilket område som helst — och det blir de om de sorterar under regeringen. Oavsett vilket slags regering vi har fungerar delegationerna rent administrativt effektivare på det sättet, om de har vilja att göra någonting. Men det andra samarbetet — det är någonting som egentligen åligger tjänstemännen redan i de föreskrifter som vi har. Därför är det mer fråga om en liten affisch när man hittar på de här delegationerna. Det andra är underlag för reellt handlande.
Herr talman! Sven Eric Åkerfeldt sade ju själv i sitt första inlägg att det är mycket stora frågor som man tagit upp i den motion som ligger till grund för reservationen 3. Det finns en mängd faktorer som man över huvud taget inte har haft möjlighet att beakta. Jag tänker t.ex. på ekonomin i detta sammanhang. Hur skall vi lösa frågan om den service som krävs när man bygger vidare och utvidgar i olika ytterområden, i glesbygdsområden osv? Nog måste Sven Eric Åkerfeldt hålla med mig om att det finns en mängd faktorer som man måste ta hänsyn till för att uppnå de i och för sig mycket goda mål som jag också sade att jag var överens med centerledamöterna om. Därför tycker vi att det är orimligt att riksdagen skall ta ställning i dag i alla dessa frågor. Per Bergman säger nu att han vet vad som skall utredas. Dessutom kommer denna parlamentariska grupp att finnas, där socialdemokraterna kan få två eller tre ledamöter. Då finns det väl ingenting att bråka om, menar jag. Vi vet vad vi skall utreda, och vi kommer att få placera ledamöter i den parlamentariska gruppen, där de kan föra fram våra synpunkter. Så säger Per Bergman: Regeringen gör ingenting utan påtryckningar. Vore det så, tror jag att den här regeringen skulle göra enormt mycket, för det är väl ialla fall ingen regering som får påtryckningar från så många håll som den just nu sittande regeringen.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som Rolf Dahlberg säger, att det här är stora och viktiga frågor, och det stora greppet på frågorna får vi väl ta — som vi också säger i utskottsbetänkandet — i samband med att man lägger fram propositionen om ny bygglag. Det är naturligt att komma tillbaka till detta. Men kom ihåg att även stora frågor kan man närma sig stegvis, och det är det vi gör i motionen och i reservationen.

Herr talman! Vi inom vänsterpartiet kommunisterna anser att alla barn skall ha rätt till en bra barnstugeplats. Det är ett välkänt krav från vpk. Det skall finnas, menar vi, barnomsorg för alla förskolebarn och alla barn i åldrarna 7-14 år. I samband med nybyggnad och ombyggnad av bostäder och bostadsområden skall tillräckligt antal barnstugeplatser planeras. Och mark måste avsättas för detta ändamål. I en enkät som planeringsgruppen för barnomsorg, som arbetar inom socialdepartementet, har gjort hänvisar kommunerna till främst två orsaker som hindrar utbyggnaden av barnomsorg. Den ena orsaken är brist på pengar — man har helt enkelt inte råd att bygga bort daghemsbristen. Den andra orsaken är att det fattas mark och yta för att över huvud taget kunna bygga daghem och fritidshem. Därför är det viktigt att kommunerna i god tid planerar för utbyggnad. För att man skall få en stadsplan godkänd borde man ha reserverat mark för barnomsorgens utbyggnad. Det finns i dag normer för det antal bilparkeringsplatser som skall finnas i förhållande till antalet lägenheter i ett bostadsområde, närmare bestämt 1,2 platser per lägenhet eller om det möjligtvis har höjts ända till 1,5 platser — det är jag osäker om. Detta gör lågt räknat 30 kvadratmeter för varje lägenhet. Att folk skall ha bil betraktas som en självklarhet, medan det för kommunala beslutsfattare varje gång förefaller att vara en lika stor överraskning när det dyker upp barn i bostadsområdena. Om man, herr talman, avsatte 10 kvadratmeter för barnomsorgens utbyggnad per lägenhet i varje stadsplan skulle förmodligen alla barn få plats rent fysiskt sett inom barnomsorgen. Det visar en beräkning som gjorts i Huddinge kommun. 10 kvadratmeter för varje lägenhet — det är alltså en tredjedel av vad man nu helt automatiskt avsätter för parkeringsplatser i varje bostadsområde. En planeringsnorm skulle underlätta framförhållningen och planeringen av barnomsorgens utbyggnad. Men ur utskottets betänkande kan man utläsa att någon sådan norm inte behövs. Pet räcker med de anvisningar och rekommendationer som planverket utformar. Skulle det kanske t.o.m. försvåra planeringen av utbyggnaden om man hade en planeringsnorm? Vpk menar att om man skall komma någon vart med utbyggnaden av barnomsorgen måste konkreta åtgärder vidtas. Dels måste kommunerna få ekonomiska resurser att klara utbyggnaden, dels måste mark och yta avsättas, om det praktiskt skall bli möjligt att bygga daghem och fritidshem. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till motionen 799. Förutsättningarna för barnen i förskolorna att leka och idrotta är dåliga. Hur stora utrymmen har t.ex. förskolebarnen för att kunna tillgodose sina kroppsliga aktivitetsbehov? Och hur väl utbildad är personalen när det gäller att tillgodose dessa behov? Det är ett rimligt krav att förskolebarnen skall ha lika stora utrymmen för lek och idrott som barnen i den obligatoriska skolan, som i och för sig har alldeles för små utrymmen. En grupp förskolebarn kräver faktiskt inte större utrymme i rörligt tillstånd än motsvarande antal bilar i parkerat tillstånd. Det är, herr talman, intressant att i olika avseenden gång på gång se hur bilen och bilismen prioriteras och favoriseras i förhållande till barn och barns behov. Genom att ge förutsättningar för lek och idrott lägger man grunden till ett friskare liv. Ju större utrymmen barnen får för sina kroppsliga aktiviteter, desto lättare blir det att undvika negativ konkurrens och tidig tävlingshysteri. För små utrymmen har alltid och kommer alltid att gynna den starka och hänsynslösa. Det borde vara en självklar rättighet för förskolebarnen att dagligen få leka och idrotta på en väl tilltagen barnvänlig yta. Barnen i förskolor och i fritidshem måste ges möjligheter att leka och idrotta. Annars kommer vi att få en sjukvårdskris om 50-60 år utan motsvarighet i historien, eftersom dagens unga växer upp i ett f.ö. kroppsfientligt och barnfientligt samhälle. Det är en billig investering för vår framtid. Med detta yrkar jag bifall till motionen 2130. Herr talman! Grundläggande för en social bostadspolitik är att de boende har ett verkligt inflytande över sina boendeförhållanden, på förvaltning och service. Kraven på ökat boendeinflytande har ställts med allt större skärpa under senare år. Dessa krav tar fasta på flera led i boendet. Det gäller utformning av och påverkan på den inre boendemiljön. Det gäller gemensamma utrymmen, service och förvaltning. Vidare har kraven gällt planering och produktion av bostaden och bostadsområdena. Kritiken mot de begränsade och otillräckliga möjligheterna för hyresgästerna att bestämma över sina egna boendeförhållanden gäller också i samband med bostadssanering. Från borgerligt håll har kraven på boendeinflytande och boendedemokrati mötts med förslag om att föra över hyresrätter till bostadsrätter. Det är riktigt att den som äger sin bostad eller som bor med bostadsrätt i dag har ett inflytande över sin bostad och sin boendemiljö, medan den som bor med hyresrätt har ett ytterst litet eller inget inflytande alls. Men det skulle vara en kapitulation och en felaktig utgångspunkt att hävda det privata, individuella ägandet av bostaden som en avgörande förutsättning för inflytande och boendedemokrati. Det viktigaste är vilka medel som de boende har till sitt förfogande för att kollektivt kunna bestämma över sin boendemiljö. För att ytterst förverkliga kravet på boendedemokrati måste självfallet andra reformer på bostadspolitikens område genomföras. Det gäller t.ex. att effektivt motverka all privat vinstjakt, ägande och spekulation på bostadsmarknaden och i stället göra bostaden till en social rättighet. F.n. ger, som jag sade tidigare, bostadsrätten det bästa inflytandet för de boende. Men hyresrätten som upplåtelseform behöver inte avskaffas eller utbytas för att utveckla boendedemokratin. En successiv övergång till andra former för förvaltning av hyreshusen med ökat inflytande för de boende kan motverka privatisering och stimulera till gemensamma aktiviteter. Flerfamiljshusens möjligheter till kollektivt boende kan på så sätt tas till vara på ett bättre sätt. Ett verkligt boendeinflytande kan på längre sikt inte uppnås med bibehållande av privatägda hyreshus. En fördjupad och långt gående boendedemokrati blir möjlig först genom att den privata äganderätten till hyreshus upphävs. Husen måste överföras i kommunal ägo och ställas under förvaltning av hyresgästkollektivet. Ett visst uppvaknande har skett när det gäller att förstå betydelsen av en väl utformad och utrustad boendemiljö. Men det verkar som om det bara gäller redan begångna försummelser. Att lika torftiga boendemiljöer fortsätter att växa upp runt om i Sverige har inte föranlett någon åtgärd. De få flerbostadshus som byggs får ett lustigare utseende än tidigare, men de grundläggande bristerna i den gemensamma miljön består. En social bostadspolitik måste utgå från behovet av gemensamma aktiviteter och gemensamt arbete i bostadsområdet, av nya och mer kollektiva boendeformer, av en vacker och innehållsrik yttre miljö En social bostadspolitik innebär vidare att alla de svåra brister i miljön som finns angrips på ett kraftfullt sätt. En sådan politik innebär också att åtgärderna bestäms av de boendes krav och önskemål och att de genomförs med deras aktiva medverkan. Men, som sagt, för att en sådan politik skall bli möjlig krävs bl.a. ett kommunalt övertagande av privata hyreshus, kommunala insatser i form av planering, samordning och fördelning av alla lediga bostäder och ett ekonomiskt stöd från staten av en helt annan omfattning än i dag. Med det här, herr talman, yrkar jag bifall till motionen 396 i den berörda delen. Rolf Dahlberg, som jag förstår är utskottets talesman, förde en debatt med mig innan jag hade hållit mitt anförande. I betänkandet avstyrks vpkmotionerna med en mycket knapphändig motivering. Rolf Dahlberg sade att vpk-motionernas krav är tillgodosedda genom skrivningar av planverket. Men planverket utfärdar bara råd och anvisningar, inte några tvingande krav. Mycket ofta anser sig kommunerna inte ha råd — det gäller bl.a. barnomsorgen — att följa dessa råd och anvisningar. Det räcker inte med råd och rekommendationer i de fall som jag har tagit upp i mitt anförande — det behövs raka åtgärder och konkreta lagparagrafer för att komma någonstans på de här mycket viktiga områdena.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att medverka till att inga ledningar dimensionerade för 800 kV kommer till utförande så länge det inte är klarlagt att överföring av så höga spänningar kan ske utan negativa miljöoch hälsoeffekter. Såsom framgår av den nyligen för riksdagen framlagda energipropositionen anser jag att det är nödvändigt med en ändamålsenlig utbyggnad av kraftöverföringssystemet. Detta gäller självfallet även om kärnkraften snabbt avvecklas och ersätts med annan kraftproduktion,t.ex. kol. En utbyggnad av ett omfattande nät för 800 kV spänning är däremot inte behövlig. Det kan dock bli aktuellt att i vissa fall bygga enstaka ledningar dimensionerade för 800 kV med hänsyn till bl.a. knappa markresurser. Frågan om ett system för 800 kV har aktualiserats bl.a. genom att statens vattenfallsverk hos statens industriverk ansökt om koncession för en sådan ledning med en sträckning från Forsmarks kraftstation till Odensala och därifrån till Grantorp. Industriverket har avslutat beredningen av koncessionsärendet såvitt avser sträckningen fram till Odensala och överlämnat ärendet till regeringen för beslut. I sin redovisning av ärendet har industriverket redogjort för bl.a. de undersökningar som har gjorts om påverkan av högspänningsledningars elektriska fält och föreslagit att behövliga åtgärder vidtas för att undvika negativ påverkan från dessa. Ärendet bereds f. n. inom regeringskansliet. Jag är därför inte nu beredd att uttala mig om införandet av ledningar för 800 kV spänning. Det är självklart enligt min mening att ledningar med höga spänningar inte skall byggas, om de medför sådana effekter som interpellanten hyser farhågor för. I anläggningar för högspänd kraftöverföring uppträder en rad fenomen, som orsakas av den elektriska strömmen och spänningen. Runt strömförande elektriska ledare uppträder bl.a. magnetiska och elektriska fält. Vid höjning av spänningen i en ledning ökar också den elektriska fältstyrkan. En höjning av spänningen från 400 kV till 800 kV behöver dock inte innebära att de elektriska fälten vid marken där människor och djur kan bli utsatta för dessa ökas. Genom att såväl avståndet mellan ledarna som dessas höjd över marken ökas blir fältstyrkan under den planerade 800 kV-ledningen densamma som under existerande svenska 400-kV-ledningar. Av ledningar för 400 kV har vi som bekant långvarig erfarenhet. Sedan början av 1970-talet har allt större uppmärksamhet ägnats frågan huruvida de elektriska och magnetiska fälten i närheten av högspänningsledningar kan påverka människor och djur. Ett mycket stort antal undersökningar har gjorts utomlands på såväl människor som djur som exponerats för starka elektriska fält. Amerikanska och kanadensiska studier synes tyda på att några skadliga effekter inte föreligger. Andra resultat av motsatt innebörd föreligger dock. I Sovjet har man således funnit sådana symtom som interpellanten nämner hos ställverksarbetare. Resultaten i undersökningar på ställverksarbetare från andra länder är dock inte samstämmiga med de ryska. Mot denna bakgrund tog statens vattenfallsverk initiativ till en studie för att undersöka om exposition för elektriska fält kan ge upphov till effekter på nervoch cirkulationssystemet, blodet och fortplantningsförmågan hos ställverksarbetare. Undersökningen har gjorts i samarbete med arbetarskyddsstyrelsen och Institutet för högspänningsforskning. Inte heller denna undersökning, som redovisades förra våren, gav några belägg för att ställverksarbetare som arbetar i starka elektriska fält får bestående skador av fälten. De ryska undersökningsresultaten kan därför inte styrkas av denna undersökning. Den svenska undersökningen har resulterat i vissa kompletterande utredningar, som bl.a. syftar till att söka klarlägga dels vissa resultat av utredningen, dels om det kan uppträda kortvariga symtom vid vistelse i de elektriska fälten. Statens vattenfallsverk skall vidare, enligt vad jag har erfarit, inom kort tillsammans med Lantbruksuniversitetet utarbeta ett detaljerat program för att närmare undersöka djurbesättningarna på ett antal gårdar, där djuren har varit utsatta för elektriska fält. Syftet med denna undersökning är att klarlägga i vad mån någon påverkan från dessa fält kan iakttagas hos djuren. Slutligen vill jag nämna att erfarenheterna från ledningar för 800 kV utomlands och från ca 8 000 km svenska ledningar för 400 kV under 25 år inte heller har visat att några skadliga effekter drabbat människor eller djur som vistas i närheten av eller bor intill ledningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Tham för svaret på min interpellation. Frågan om 800-kV-ledningar i Sverige — någonting som vi alltså inte har f. n. — har aktualiserats som en följd av att det funnits och fortfarande torde finnas planer på ett energisystem i Sverige som bygger på en ganska stor andel elektrisk kraft i energiförsörjningen och en ganska centraliserad produktion av den elektriska kraften. Därmed ställs det också mycket stora krav på distributionssystemet för den elektriska kraften. Tanken på att använda | 800-kV-ledningar för att på det sättet minska markåtgången blir då en naturlig följd. Ovissheten är emellertid ganska stor om vilka konsekvenser användningen av 800 kV medför med tanke på de ledningar man måste dra. Att det här finns delade meningar framgår också av det ganska utförliga svar som statsrådet Tham har lämnat. Erfarenheter från ryska och amerikanska laboratorieförsök pekar på att biologiska organismer kan påverkas ganska starkt på olika sätt av höga spänningar. Carl Tham säger i slutet av svaret att erfarenheterna från användningen av 800-kV-ledningar utomlands och av de 400-kV-ledningar som vi har i Sverige inte har visat att det finns några skadliga effekter. Det är naturligtvis riktigt, om man med visat menar bevisat. Sådana samband är nämligen mycket svåra att bevisa. Vi har exempel från andra avsnitt av miljödebatten där det ofta är svårt att på ett entydigt sätt påvisa samband mellan företeelser i samhället och skador hos människor och djur som man misstänker föreligger. Men kvar står att det fortfarande finns anledning att ifrågasätta om inte 800-kV-ledningarna medför betydande risker i form av olika typer av störningar för människor och djur. Frågan har aktualiserats i Sverige, eftersom det förekommit klagomål från lantbrukare som haft kor betande under 400-kV-ledningar och som anser att detta påverkat kornas hälsa på ett negativt sätt. Bl. a. har dräktigheten påverkats. Detta är också bakgrunden till det projekt som statsrådet Tham nämner i sitt interpellationssvar och som går ut på att vattenfallsverket och Lantbruksuniversitetet skall undersöka om sådana skador verkligen har uppstått. Det avslutande konstaterandet som statsrådet Tham gör, nämligen att man inte har kunnat påvisa skador på människor och djur, måste därför modifieras med att det trots allt finns anledning att misstänka att sådana skador har uppstått och kan komma att uppstå i än högre grad, om vi i framtiden får kraftledningar med högre spänningar. Osäkerheten är alltså betydande, och det finns motstridiga uppgifter, både nationellt och internationellt, om vilka konsekvenser de höga spänningarna kan få för människor och djur som berörs av dem. När statens planverk skulle yttra sig över vattenfallsverkets ansökan om koncession för en 800-kV-ledning mellan Forsmark och Odensala resp. Odensala och Grantorp, ansåg man inte att man kunde tillstyrka koncessionen med det kunskapsunderlag som man vid den tidpunkten hade. Anledningen till att jag framställde min interpellation var emellertid att planverket kom till slutsatsen att man skulle kunna få bygga ledningar, men att planverket vid ett senare tillfälle skulle ta ställning till om man skulle få köra 800 kV i dem. T. v. skulle man få använda 800-kV-ledningarna för att överföra elektrisk kraft med 400 kV. Det stämde också ganska väl överens med vattenfallsverkets planer. Man ville alltså t. v. bara använda dem för 400 kV. Men nu är det så, som jag också framhöll i min interpellation, att 400-kV-ledningar kostar ungefär 900 000 kr. per kilometer att bygga. Om man däremot bygger 800-kV-ledningar kostar det enligt de uppgifter jag har fått 1,6 milj.kr. Vem som helst begriper ju att det i längden inte är någon särskilt god affär att för 1,6 milj.kr. bygga ledningar som är dimensionerade för 800 kV för att sedan köra 400 kV i dem. Ger man Vattenfall möjlighet att bygga de här 800-kV-ledningarna, kommer också kraven att sedan bli mycket starka att få använda ledningarna för 800 kV. Enligt min mening är det därför mycket viktigt att man inte släpper i gång en byggenskap av ledningar som är dimensionerade för 800 kV, innan man med full säkerhet vet vilka konsekvenser för människor och miljö överföringar med så hög spänning medför. Trepartiregeringen fattade ett beslut den 15 juni 1978 som innebar att Vattenfall inte skulle få ta i anspråk medel för att uppföra den här 800-kV-ledningen med mindre än att man fick särskilt tillstånd av regeringen. När folkpartiregeringen tillträdde och Carl Tham blev energiminister upphävdes beslutet. Nu har alltså vattenfallsverket möjlighet att ta i anspråk medel för att börja förbereda uppförandet av 800-kV-ledningen. Såvitt jag vet ägnar sig också Vattenfall redan nu åt att skaffa utrustning för den här 800-kV-ledningen. Risken är alltså att man redan nu håller på att investera fast sig i den här 800-kV-ledningen, innan vi riktigt är på det klara med de miljömässiga konsekvenserna. Jag hade med min interpellation hoppats få ett klart besked av energiministern om att man inte kommer att tillåta uppförande av eller investeringar i 800-kV-ledningar, innan man helt säkert vet vilka miljömässiga konsekvenser man då drar på sig. Tyvärr fick jag inte något svar på den egentliga frågan i min interpellation, vilket jag tycker är beklagligt. Därför måste jag upprepa frågan: Är statsrådet Tham beredd att göra den utfästelsen att man inte kommer att tillåta uppförandet av 800-kV-ledningar eller investeringar för 800-kV-ledningar, innan man helt säkert vet att det här inte leder till några nya negativa miljöeffekter?
Herr talman! Inledningsvis kan det kanske vara skäl att erinra sig att det också finns vissa fördelar med 800-kV-ledningar. Bl. a. innebär det att man kan transportera tre å fyra gånger så mycket kraft i en ledning där ledningsgatan har samma bredd, och alltså medför samma intrång i naturen, som en 400-kV-ledning. Det finns också skäl att erinra sig att vi alldeles oavsett hur vi producerar elkraften säkert är överens om att det behövs en viss mängd elkraft. Framför allt för de tätbebyggda delarna av vårt land är det viktigt med en säker distribution. Det måste alltså finnas goda högspänningsledningar för distributionen av elektrisk kraft. De problem som är förknippade med detta har ju ganska utförligt behandlats såväl i Sverige som i andra länder. I själva verket har det forskats ganska mycket när det gäller de här frågorna. Vi kan först och främst konstatera att den ledning som här skulle vara aktuell skulle byggas och planeras på ett sådant sätt att den elektriska fältstyrkan vid marken skulle vara densamma som för en 400-kV-ledning. Vad vi diskuterar är således huruvida effekten av en 400-kV-ledning är av skadlig natur och medför de risker som interpellanten befarar. Det är då naturligtvis inte ointressant att konstatera att vi har stor erfarenhet av detta. Det är heller inte ointressant att konstatera att det, trots den mycket omfattande forskning som här föreligger, inte finns några entydiga resultat som tyder på att det skulle föreligga några risker av det här slaget.

Ävenledes på en biofysikalisk grund har man ingen orsak att förvänta sig att det skall finnas några sådana effekter. Sålunda, medan man inte kan bevisa det negativa —-—-—- tyder den förkrossande mängden av forskningsresultat på att elektriska och magnetiska fält från högspänningsledningar ej har några skadliga biologiska effekter.” I den undersökning som jag redovisade i mitt interpellationssvar har man kommit fram till samma slutsats. Det är självklart att det grundläggande problemet här är svårigheten att bevisa att någon skadlig inverkan inte uppstår. Och industriverket påpekar i sitt remissvar: ”För att uppfylla detta krav erfordras nästan obegränsade undersökningar eftersom teoretiskt alla tänkbara kombinationer och möjligheter måste undersökas. Frågan om fälten har någon skadlig påverkan blir därför en omdömessak och en rimlighetsbedömning måste läggas till grund för praktiska beslut.” Jag tror det är en klok hållning. Man måste här, med ledning av den forskning och de experiment som utförts, ställa frågan: Finns det skälig anledning att anta att här föreligger risker av det slag interpellanten befarar? Svarar man ja på den frågan får man ta konsekvensen av det. Om man finner att det inte föreligger skäl att misstänka sådan inverkan, då bör man kunna bygga sådana här ledningar. Och jag är tillbaka till det jag sade inledningsvis: Den ledning som nu är aktuell skulle innebära en fältstyrka som motsvarar de 400-kV-ledningar som vi redan har 8 000 km av och som vi obestridligen — det är säkert interpellanten ense med mig om — måste utnyttja för överföring av elektrisk kraft i det här landet. Jag är alltså inte beredd att avge någon deklaration av det slag som interpellanten efterlyser.
Herr talman! Först och främst är det klart att vi behöver överföring av elkraft i det här landet. Men vad det här är fråga om är givetvis hur pass omfattande anläggningar vi behöver. Det är i sin tur beroende av hur vi bygger upp vårt elförsörjningssystem. Det är beroende av hur pass stor andel av vår energiförsörjning som skall bestå av elektrisk kraft. Det har också samband med vilken roll vi anser att elektriciteten skall ha för bostadsuppvärmningen. En annan viktig faktor är hur pass centraliserade former man har för elproduktionen. Koncentrerar man en stor del av elproduktionen till några få platser i landet, då ställs det mycket större krav på överföringssystemet än om man har en mer decentraliserad produktionsstruktur, t.ex. om man bygger upp elproduktionen mer på kraftvärmeverk än på några stora kondenskraftverk längs våra kuster. Även om vi alla är eniga om att vi behöver en viss mängd elkraft och behöver överföra den, kanske vi inte är lika eniga om hur pass mycket elkraft vi behöver totalt, och framför allt inte hur den skall produceras och vilka krav vi skall ställa på vårt distributionssystem. Sedan säger Carl Tham att det är en rimlighetsbedömning om det finns några risker med detta eller inte, och det kan naturligtvis ligga en del i det. Men då är det viktigt att man ser på olika undersökningsresultat med något så när öppna ögon. Det har inte gått att belägga några negativa effekter av det kraftledningssystem vi har och av de 800-kV-ledningar som finns ute i världen, sägs det i svaret. Det förefaller stämma, även om de ryska erfarenheterna väl är ett missljud i den klangen. Men vi vet ju inte riktigt om det stämmer. Det skall genomföras ett projekt för att just undersöka effekten på djur, och anledningen till att man drar i gång det projektet är naturligtvis att man misstänker att det trots allt kan finnas klara och påtagliga negativa effekter. Detta gör att jag tycker att omdömet är litet för snabbt kommet. Det föregriper ändå den undersökning som skall göras här i landet och där vattenfallsverket och Lantbruksuniversitetet är inblandade. Det finns dessutom en rad laboratorieundersökningar som visar att höga elektriska spänningar i och för sig har effekter på biologiska organismer hos djur — detta på grund av att man har gjort undersökningar på djur — men förmodligen har de effekter på analogt sätt på människor. Det gör att man inte alldeles utan vidare kan avfärda dessa farhågor. Problemet i denna fråga som i så många andra frågor — en del av dem har Carl Tham och jag haft tillfälle att debattera förut — är naturligtvis var man skall lägga bevisbördan. Är det så att man kräver säkerheten först och bygger sedan, eller bygger man om det inte är klart bevisat att det är farligt? Det är litet grand en attitydfråga, och det är självklart att til syvende og sidst kommer naturligtvis inställningen till 800-kV-ledningar att kopplas samman med inställningen till vad för slags energiförsörjningssystem man vill bygga upp. Om man vill bygga upp ett energiförsörjningssystem med hög andel el och med centraliserad produktion blir det ett mycket starkt krav att man skall kunna använda 800-kV-ledningar för att få rimliga markanspråk. Det är då naturligt att denna skälighetsbedömning leder till att vi använder sådana ledningar och att vi anser att det nog inte är så farligt i alla fall. Om man däremot tänker sig ett energiförsörjningssystem där el inte spelar fullt så stor roll, där man har en mera decentraliserad produktionsstruktur och där kravet på distributionsnätet inte blir detsamma, då skulle man också se allvarligare på de problem som ett 800-kV-nät för med sig, och man skulle ha en mera restriktiv inställning.

Herr talman! Anledningen till att jag tar till orda i denna fråga är att jag lever och verkar i en trakt där man just sysslar med elektrisk kraftöverföring, nämligen i Ludvikaområdet, och där man gjorde pionjärarbetet när det gällde kraftöverföring med 400 kV. Herr Granstedt säger att det finns anledning att ifrågasätta, och sedan drar han upp sina skäl. Man har en liten känsla av att herr Granstedt alltid har anledning att ifrågasätta när det gäller energin i detta land. Och när det gäller en överföring av elektrisk kraft, så känner man i våra trakter en ganska stark oro för vart detta egentligen skall ta vägen. När man nu diskuterar system för 800 kV är det precis som om det vore någonting helt nytt och att vi skall svara för all den internationella forskning som behöver göras. Det är väl ändå så, herr Granstedt, att den första 800-kV-ledningen togs i bruk i Canada 1965. Nätspänningen var och är fortfarande 735 kV. Man har f.n. en ledningslängd på 5 000 km, och man har beslutat att fördubbla denna ledningslängd. Den utbyggnaden pågår. I Förenta staterna togs den första 800-kV-ledningen i drift 1969 av American Electric Power. Den nominella nätspänningen är 765 kV, och den maximala nätspänningen är 800 kV. Det nätet har en längd av 2000 km. I Förenta staterna diskuterar man nu införande av ledningar på 1 200 kV, eventuellt högre spänning, och man har provledningar i drift på flera håll i USA. I Sovjetunionen, som också har åberopats, har man byggt ett 800 kV-system under 1970-talet. Den maximala spänningen är 787 kV. Även där diskuterar man byggandet av nät med 1200 kV strömstyrka. En första ledningssträcka på 270 kilometer lär vara under byggnad. I Brasilien byggs f. n. tre 800-kV ledningar på vardera ca 950 km längd för överföring. Mot bakgrund av dessa uppgifter kan man fråga sig: Skall man behöva göra allt experimentellt arbete i vårt land utan att tillgodogöra sig de erfarenheter som har gjorts i andra länder? De här nyare svenska 400-kV-ledningarna har tre ledare per fas, vilket betyder att man fått lägre fältstyrkor på ledarytan. Inga klagomål har såvitt bekant förekommit därvidlag. När man nu hardiskuterat 800-kV-ledningar har man tänkt sig fyra mycket grova ledare per fas, och det innebär väl om möjligt ännu mindre risker. Dessutom kräver 800-kV-ledningar en ledningsgata på 50-70 meter, medan en 400-kV-ledning kräver 35-45 meters bredd på ledningsgatan. Vidare kan man tänka sig längre sträcka mellan ledningsstolparna. De undersökningar som hittills har gjorts om de biologiska verkningarna på levande organismer har inte gett några klara utslag. Vi är ju vana vid sådana här fenomen i andra sammanhang. Om man tar i en bil en kall vinterdag, när luften är mycket torr, eller man tar i ett dörrhandtag exempelvis i detta hus med dess syntetmattor, får man en liten stöt, som visserligen kan vara obehaglig men som är helt ofarlig ur biologisk synpunkt. Hur mycket man tål i strömstyrka kan naturligtvis diskuteras. Man resonerar väl som så att man skall upp i 10 å 15 mA, innan det anses vara farligt på något sätt. Den lägsta mätbara ström man kan komma till är 0,5—1 mA. Det finns möjlighet — och det är det som har diskuterats — att sätta gränsen för sådana här strömmar till 5 mA, och därmed bör man nå en säkerhetsmarginal. Vad jag framför allt opponerar mig emot i Pär Granstedts resonemang är att det skulle vara nödvändigt att bedriva ett stort forskningsarbete i vårt land. Jag menar med den här uppräkningen att man verkligen har sysslat med forskningsarbete på andra håll i världen och att det finns en hel del material tillgängligt från det.
Herr talman! Yngve Nyquist klagar på att jag alltid finner anledning att ifrågasätta saker och ting, inte minst på energiområdet. Den kritiken får jag väl ta emot. Jag vet att min vana att ifrågasätta saker och ting har väckt irritation även på andra håll. Det gäller inte bara energiområdet — det gäller miljöområdet i allmänhet. Även andra statsråd än Carl Tham har drabbats därav. Jag tycker att man skall ifrågasätta. Det är en riksdagsmans uppgift att ifrågasätta saker och ting på miljöområdet. Det är ett ansvar som vi har, det är bl.a. därför vi är valda. Däremot håller jag inte med Yngve Nyquist när han klagar över att jag kräver stora svenska forskningsprojekt. Jag vet inte vad han bygger det uttalandet på — det står inte i min interpellation, och jag har inte heller sagt det här i kammaren i dag. Jag tycker visst att man skall använda sig av internationell erfarenhet, och i min interpellation åberopar jag också internationell erfarenhet. Det är bara att konstatera att den erfarenheten nu ger en splittrad bild. Det finns alltså en hel del material som tyder på att det inte är några faror, och det finns annat material som tyder på att det kan finnas väsentliga problem på området och risk för olika typer av störningar. Jag tycker mot denna bakgrund att det är viktigt att man försöker skaffa sig en ordentlig och klar bild av hur det förhåller sig innan man sätter i gång och investerar oerhört stora belopp i 800-kV-ledningar. Det är precis detta som min interpellation har handlat om.
Herr talman! Så oerhört splittrad är likväl inte forskningsbilden i vad det gäller effekten av elektriska spänningsfält på djur och människor. Jag vill hålla med Yngve Nyquist om vad han här säger. Av både svenska och internationella undersökningar som har gjorts — och det är ändå ganska många — pekar det absoluta flertalet på att det icke föreligger risker av det slag som här har befarats. Detta är ändå någonting som man måste ta hänsyn till när man väger fördelarna med en 800-kV-ledning mot nackdelarna. Detta är i och för sig enviktig och intressant fråga. Likväl förbigår Pär Granstedt det faktum att den ledning som nu är aktuell skulle konstrueras på ett sådant sätt — om den över huvud taget kommer till stånd — att fältstyrkan på marken blir densamma som för 400-kV-ledningarna. Det är ett viktigt konstaterande. Det innebär att de problem vi diskuterar är sådana som eventuellt skulle kunna vara förknippade med 400-kV-ledningar på marken. Nu har vi alltså 8 000 km 400-kV-ledningar, och av det jag sade faller det sig av sig självt att det inte heller där föreligger några mätresultat som tyder på att dessa skulle vara förenade med allvarliga risker. Dessutom är det på det sättet att dessa 8 000 km 400-kV-ledningar förser oss med elektrisk kraft — och det har ju ingenting med centralisering av kraftproduktionen att göra. I själva verket produceras den absolut största mängden av vår elektriska kraft i våra stora älvar och vattendrag i Norrland som är utspridda över ett ganska stort område. Därifrån transporteras kraften till Mellansverige och Sydsverige i högspänningsledningar på 400-kV.Det kan väl ändå inte vara Pär Granstedts mening att ifrågasätta huruvida dessa ledningar skall vara kvar — dem behöver vi självfallet för vår kraftförsörjning. Det finns heller inget skäl att ifrågasätta dessa ledningar, eftersom det inte har framkommit någonting som tyder på att de skulle medföra skador på människor och djur. Det centrala i det här sammanhanget är ju att den 800-kV-ledning som är under diskussion — och där regeringen ännu inte har tagit ställning — skulle ge samma effekter på marken som en 400-kV-ledning.
Herr talman! Jag bestrider inte Pär Granstedts rätt att ifrågasätta — det är naturligt att man skall göra det i det här huset — men det måste liksom vara rim och reson i ett sådant ifrågasättande, en viss sans. Om det hindrar en teknisk utveckling utan att man har rimliga skäl för detta och om det gör människor arbetslösa och förhindrar arbetstillfällen, då måste man rimligtvis också ta upp en diskussion om det. När det gäller frågan om fältstyrkan, som Carl Tham har varit inne på, är det rätt intressant att konstatera att i manshöjd, dvs. I å 2 meter över marken, under normala 400-kV-ledningar uppgår fältstyrkan till 4 å 7 kV per meter, och under normala 800-kV-ledningar till 9 å 12 kV per meter. Då kan man naturligtvis göra det konstaterande som Carl Tham har gjort — att man alltså kan nå fältstyrkor som inte rimligtvis skall vara skadliga. När man tar del av sådana fakta finner man att resonemang som kan förhindra en rationalisering av kraftöverföringsförmågan och sedermera också kraftdistributionen borde vara onödiga i en tid när vi söker projekt som skall sätta människorna i arbete.
Herr talman! När Carl Tham konstaterar att flertalet utländska undersökningar pekar på att detta inte är något problem, så är det naturligtvis riktigt. Men det har trots allt gjorts en hel del undersökningar som pekar åt motsatta hållet. Nu är det ju så när det gäller vetenskap att man inte kan lösa problemen genom majoritetsbeslut. Det räcker inte med att räkna undersökningar och sedan säga att vad flertalet visar på är det rätta. I vetenskapliga sammanhang måste man egentligen också ta minoritetens synpunkter på lika stort allvar. Vad vi diskuterar är ju hur vi skall bygga ut kraftledningsnätet och hur mycket vi behöver bygga ut det. Då är resonemanget om Norrlandsälvarna inte särskilt relevant. Här är det alltså fråga om ökad kapacitet. Och hur pass mycket vi anser oss behöva öka kapaciteten på kraftledningsnätet beror naturligtvis på hur mycket ytterligare ström vi avser att producera och distribuera och i vilka former den tillkommande strömmen skall produceras. Jag menar att om man låter det ske i mera decentraliserade former, t.ex. i kraftvärmeverk med stor lokal avsättning, blir belastningen på riksnätet inte lika stor. Det är ju ganska naturligt att det ligger till på det sättet. Sedan tycker jag att det är mycket värdefullt att man arbetar på att så att säga nedbringa spänningen på marken i samband med 800-kV-ledningar — det är en viktig synpunkt. När planverket studerade detta, var man inte tillräckligt säker på att de åtgärder som hade vidtagits skulle ge tillfredsställande resultat. Man ansåg inte att man hade förutsättningar att tillstyrka överföring av 800 kV i dessa ledningar, även om de kunde få byggas. Ett led i mitt resonemang är alltså att det måste finnas garantier för att menliga effekter undviks innan man släpper till pengar för byggande av dessa ledningar. Hit hör givetvis också utformningen av själva bygget. Men inte heller den spänning som man får från 400-kV-ledningar är ju helt utan problem. Den debatt som förts om effekter på kor under kraftledningar har ju gällt 400-kV-ledningar; redan sådana ledningar har alltså givit anledning till debatt om de problem som kan uppstå.

Herr talman! Lars Gustafsson har frågat mig om jag är beredd att föreslå att nuvarande fördelning av de särskilda vuxenstudiestöden mellan grundoch gymnasieskolestuderande slopas och att i stället låta vuxenutbildningsnämnderna själva få avgöra fördelningen. Om jag inte skulle vara beredd till en sådan förändring vill Lars Gustafsson vidare fråga om jag då är beredd att förändra kvoteringen, så att den skulle kunna variera mellan länen med hänsyn tagen till efterfrågan på grundskoleresp. gymnasieskoleutbildning.

Det är riktigt att antalet ansökningar för gymnasieskoleresp. grundskoleutbildning kan variera ganska kraftigt från län till län och också mellan ansökningstillfällena. CSN är också medveten om dessa problem och kommer enligt vad jag under hand inhämtat att i anslagsframställningen för budgetåret 1980/81 föreslå åtgärder i syfte att få en bättre fördelning av stöden i förhållande till efterfrågan. CSN menar att detta bör kunna ske utan att man behöver frångå principen att huvuddelen av de ansökningar som gäller grundskolestudier bör beviljas. Redan för budgetåret 1979/80 räknar CSN med att inom ramen för den fastställda fördelningen kunna göra vissa justeringar med hänsyn till Jag är med hänsyn till de åtgärder som redan planeras inom CSN inte beredd att föreslå ett omedelbart slopande av nuvarande fördelning av medlen till vuxenstudiestöd. Jag avser emellertid att noga följa utvecklingen. Jag är inte heller främmande för tanken att på sikt ge vuxenutbildningsnämnderna ett större ansvar. Mer genomgripande förändringar av nuvarande fördelningsprinciper bör dock enligt min mening underställas riksdagen, och jag finner det därför naturligt att ta upp frågan igen i anslutning till nästa budgetproposition.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Wikström för svaret på min interpellation. Jag tycker att svaret är positivt och präglas av förståelse för de problem jag har tagit upp i interpellationen. Det är bra att CSN i sin anslagsframställning för budgetåret 1980/81 avser att föreslå åtgärder som syftar till en fördelning av stöden som bättre svarar mot efterfrågan. Om detta kan ske, som CSN tydligen tror, utan att man frångår principen om att huvuddelen av ansökningarna på grundskolenivå bör beviljas, återstår att se. Det blir ju anledning att återkomma till det problemet i samband med behandlingen av budgeten för 1980/81. Jag tar naturligtvis också fasta på statsrådet Wikströms formuleringar i slutet av svaret, där han säger att han noga skall följa utvecklingen och att han skall överväga ett större ansvar för vuxenutbildningsnämnderna. Jag tolkar detta om större ansvar för vuxenutbildningsnämnderna som innefattande också en möjlighet till större frihet för nämnderna. Den friheten borde, enligt min mening, också få användas till att prioritera korttidsutbildade, oavsett om de hänförs till den ena eller den andra kvoten. Till sist noterar jag med tacksamhet statsrådet Wikströms löfte att ta upp frågan igen i anslutning till nästa budgetproposition. Samtidigt vill jag peka på att det mellan dagens datum och datum för nästa budgetproposition ligger ett val, och jag dristar mig till att, beroende på valutgången, göra en alternativ tolkning av svarets sista sats. Den alternativa tolkningen skulle innebära att riksdagsledamoten Jan-Erik Wikström finner det naturligt att stödja en socialdemokratisk budgetproposition som innehåller förslag om förändringar i den riktning som jag tror att statsrådet Wikström och jag är överens om. Med detta ber jag att än en gång få tacka för svaret på min interpellation och uttrycka min tillfredsställelse över att det var så positivt.
Herr talman! Jag anser att man bör inta en sakståndpunkt, oavsett om man sitter i regeringsbänken eller om man är riksdagsledamot. Jag tror att Lars Gustafsson känner mig tillräckligt väl för att veta att den uppfattning som jag redovisat är den uppfattning som jag har i sak och att jag kommer att ha den, oavsett vad som händer i september. När det gäller sakfrågan vill jag gärna säga att jag tycker att Lars Gustafsson har rätt i det han pekar på i sin interpellation. Det är min avsikt att göra de förändringar som han där har aktualiserat. Jag tror också att det är riktigt att ge vuxenutbildningsnämnderna större handlingsfrihet. De har full kompetens för att göra den avvägning som Lars Gustafsson har efterlyst.
Herr talman! Jag har ingen anledning att polemisera mot statsrådet Wikström, utan jag tar fasta på att vi, oavsett om det är statsrådet Wikströms eller mitt parti som lägger fram nästa budgetproposition, tydligen är överens om att reglerna för fördelning av det särskilda vuxenstudiestödet behöver ändras och att de behöver ändras så, att huvudsyftet med stödet får ett starkare genomslag.

Herr talman! Märta Fredrikson har i en interpellation frågat mig om jag anser det nödvändigt att vår oljeberedskap förstärks så att oljeutsläppen kan tas om hand till havs innan de når kusten. Hon har också frågat om det planeras anskaffning av det svensktillverkade systemet för svepning och upptagning av olja till havs, vilket framgångsrikt har använts vid försök i England. Vidare har hon frågat om jag avser att förstärka kommunernas oljeberedskap och om jag anser att oljeskyddsberedskapen i Östersjöskärgården är tillräcklig. Carl-Henrik Hermansson har i en interpellation frågat statsministern om han vill ge en fullständig redogörelse för de svenska myndigheternas förberedelser för att möta den senaste oljekatastrofen i Östersjön, sedan de hade fått kunskap om oljeutsläppet i Ventspils. Han har också frågat varför inte en massiv militär insats gjordes på ett tidigare stadium av oljebekämpningen och om insatserna av personal och materiel f. n. kan bedömas som tillräckliga eller om ytterligare insatser förbereds.

samt dels slutligen för att söka förhindra att nya oljekatastrofer inträffar . Erik Johansson i Hållsta har i en interpellation frågat mig om jag anser att frågan om ansvaret för oljebekämpning”är klarlagd och att det finns en tillfredsställande beredskapsplan för berörda samhällsorgan i händelse av oljekatastrofer av den typ som nu har drabbat Stockholms skärgård. Han har också frågat vilka initiativ regeringen avser att vidta för att förstärka beredskapen för framtiden och om regeringen avser att ge ortsbefolkning och lotsoch fyrvaktspersonal bättre möjligheter att snabbt gripa in i bekämpningsoch saneringsarbetet. Karl-Erik Svartberg har i en interpellation frågat mig vilka skälen är för regeringens beslut att göra en massiv insats med militär personal i oljesaneringsarbetet i Stockholms skärgård, då man i Bohuslän hänvisades till kommunernas egna insatser och en ”självsanering —-—-- genom naturens egna läkande krafter”. Han har också frågat av vilka orsaker saneringsfartyg och personal har omdirigerats från saneringsarbetet på Bohuskusten till motsvarande arbete i Stockholms skärgård. Margaretha af Ugglas har frågat mig hur stora resurser vi har satsat på att bygga upp en beredskap mot oljekatastrofer, om jag anser att den svenska beredskapen mot oljekatastrofer är tillräcklig och, om inte, vilka åtgärder jag avser vidta för att skapa en tillfredsställande beredskap mot oljekatastrofer vid våra kuster. Gustav Lorentzon har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att skapa fullgod beredskap mot oljekatastrofer samt för att på grund av gjorda erfarenheter se till att oljeutsläppen tas om hand till sjöss innan de har nått kusten. Mats Hellström har frågat mig vilka extraordinära åtgärder av ekonomisk, personell och teknisk art regeringen är beredd att vidta för att minska miljöskadorna av den nu aktuella oljekatastrofen i Stockholms skärgård och av den som tidigare har drabbat Bohuskusten. Per Olof Håkansson har frågat mig om jag delar landshövdingens i Stockholms län uppfattning att riksdagen nyligen har fattat beslut som undanröjer brandlagens giltighet. Carl-Henrik Hermanssons interpellation har lälnnats över till mig. Jag besvarar interpellationerna och frågorna i ett sammanhang. Uppgiften att svara för oljebekämpning till havs och i kustvattnen åvilar tullverkets kustbevakning. Den särskilda beredskapsorganisationen för detta har byggts upp successivt sedan år 1970.

Vidare har kustbevakningen fått vissa personalförstärkningar, som särskilt har avsetts för att sköta underhåll och drift av oljebekämpningsmaterielen. Senast har riksdagen på regeringens förslag på tilläggsbudget II till statsbudgeten för innevarande budgetår anvisat 25 milj.kr. för anskaffning av tre miljöskyddsfartyg som ersättning för äldre fartyg. För nästa budgetår har anslaget till beredskap för oljebekämpning till havs m.m. höjts från ca 6,5 milj.kr. till ca 9,2 milj.kr., eller alltså med drygt 40 26. Under detta anslag finns en förslagsvis betecknad anslagspost till kostnader för bekämpningsoperationer, som medger kustbevakningen att ta i anspråk alla de resurser av olika slag som behövs vid en bekämpningsoperation. Kustbevakningens beredskapsorganisation för oljebekämpning till havs och i kustvattnen är fortfarande under uppbyggnad. Planerad anskaffning av materiel har sålunda ännu inte kunnat verkställas i full omfattning, och den fortgående tekniska utvecklingen medför att ny och bättre materiel successivt kan tillföras organisationen. I detta sammanhang kommer man bl.a. att uppmärksamma det system för svepning och upptagning av olja till havs som Märta Fredrikson åsyftar i sin interpellation. Det har emellertid först helt nyligen av vederbörande företag anmälts färdigt för utprovning i Sverige. Det finns alltså ännu inte tillräckligt underlag för beslut om en eventuell upphandling av denna utrustning. Räddningstjänsten är enligt brandlagen en kommunal uppgift. Med räddningstjänst förstås enligt lagen bl.a. verksamhet för att vid oljeutflöde avvärja eller begränsa skada på människor eller egendom eller i miljön. Kommunerna är dock inte skyldiga att vidta åtgärder för oljebekämpning till havs eller i kustvattnen. För sina kostnader för bekämpning av löskommen olja som har flutit i land från havet får kommunerna ersättning av statsmedel med ett visst mindre avdrag. Det är alltså staten genom kustbevakningen som svarar för oljebekämpningen till havs och i kustvattnen, medan bekämpningen till lands ankommer på kommunerna. Jag har i samband med de nu aktuella händelserna haft särskild uppmärksamhet riktad på frågan om detta skilda huvudmannaskap kan ha förorsakat några olägenheter. Vid mitt besök i Bohuslän vitsordades det från kommunalt håll att samarbetet med kustbevakningen fungerade mycket bra. Då jag emellertid känner till att det även har kommit fram viss kritik, anser jag att det kan finnas skäl att överväga frågan i ett lämpligt utredningssammanhang. Som svar på frågan om förberedelserna för att möta oljehotet mot den svenska ostkusten kan jag meddela följande. Den 12 mars kl. 19.30 mottog kustbevakningsledningen ett telexmeddelande från sjöbevakningen i Finland om att ett finskt tankfartyg samma dag hade iakttagit ett oljebälte elva nautiska mil utanför Dagö. Dagen därpå kompletterades meddelandet med att ett ryskt fartyg tio dagar tidigare skulle ha grundstött utanför Ventspils på lettiska kusten och att härvid ca 5 000 ton råolja skulle ha läckt ut. En av de första åtgärderna från svenska kustbevakningens sida var att hos vederbörande sovjetiska myndighet per telex begära information om grundstötningen och oljeutsläppet. De begärda uppgifterna erhölls i telexsvar först den 21 mars. Det meddelades då att det sovjetiska tankfartyget Antonio Gramsci hade haft grundkänning vid Ventspils den 27 februari och att detta hade resulterat i ett oljeutsläpp av viss kvantitet råolja . Det meddelades vidare att konsekvenserna av oljeutsläppet höll på att elimineras genom mekanisk upptagning och dispergering samt att slutlig bekämpning av ett mindre oljebälte pågick på en position utanför Dagö. Dessförinnan, den 16 mars, hade en representant för sovjetiska ambassaden i Stockholm kontaktat utrikesdepartementet och informerat om att ett sovjetiskt tankfartyg hade gått på grund på sovjetiskt territorialvatten utanför den lettiska hamnen Ventspils. Man hade inte fått några uppgifter om utsläppets omfattning. Åtgärder för bekämpning av den utläckta oljan hade inletts. Denna underrättelse, som omedelbart vidarebefordrades till kustbevakningsledningen, innehöll sålunda inga detaljer om oljeutsläppet. Den utgjorde emellertid ändå en bekräftelse på att en tankfartygsolycka hade inträffat utanför inloppet till Ventspils. Den första operativa åtgärden efter rapporten från finska sjöbevakningen var att kustbevakningsflygets dagliga spaningar utsträcktes till havs så att de även omfattade området utanför mittlinjen mellan Gotland och baltiska kusten. Den 23 mars upptäckte den svenska flygspaningen ett område med oljeinblandad is ca 30 nautiska mil väster om Dagö, vilket innebär drygt 60 nautiska mil öster om Almagrundet. Upptäckten föranledde kustbevakningen att enligt gällande överenskommelser sända ett varningsmeddelande, s.k. POLWARN, till finska sjöbevakningen. Därmed etablerades ett dagligt löpande informationsutbyte med vederbörande finska myndigheter om de fartygsoch flygspaningsaktiviteter som på ömse håll sattes i gång på grund av denna upptäckt. Härav framgick successivt att oljeinfekterade drivisbälten fanns i betydande omfattning utspridda längs iskanten syd om Åbolands och Ålands skärgårdar. De fortsatta spaningarna visade emellertid att isflaken drev ut till havs och smälte efter hand. Då detta skedde, bildades en mycket tunn oljefilm som så småningom upplöstes i vattnet. Någon olja under isen kunde inte upptäckas, vare sig av den finska eller svenska kustbevakningens fartyg, som gjorde upprepade undersökningar härom. Frågan om vilka bekämpningsåtgärder som i detta läge borde övervägas diskuterades mellan de finska och svenska oljebekämpningsmyndigheterna. Resultatet blev att man nödgades konstatera att det inte finns någon teknik, med vilken man skulle kunna till havs avlägsna den olja som fanns inmängd i isen. Man måste tänka på att det var fråga om väldiga ismassor i norra Östersjön och att oljan, trots att den kunde orsaka stor skada om den kom i land, ändå bara utgjorde någon promille av isens volym. Ännu de sista dagarna i mars hade varken den svenska eller den finska sjöbevakningens fartygsoch flygspaningar gett underlag för bedömningen att det förelåg ett omedelbart hot mot den svenska ostkusten. De ovanliga svårigheter som var förenade med spaningsarbetet till följd av isen och den vidsträckta yta där oljan kunde tänkas uppträda föranledde dock att man måste bereda sig för att möta oförutsedda händelser. Därför hölls den N "successivt upptrappade beredskapen hos berörda ledningsorgan och bekämpningsenheter oavbrutet på en hög nivå. Dagarna kring månadsskiftet mars-april rådde dimma och dålig sikt såväl till havs som i östra Mellansverige. Detta försvårade fartygsspaningen. Tidvis blev såväl flygsom helikopterspaning helt eller delvis omöjlig inom aktuella områden till sjöss. På eftermiddagen den 2 april upptäcktes de första oljeklumpar som hade frigjorts från isen i samband med att denna under långsam smältning drev in i yttre delarna av Stockholms norra skärgård. Först i detta läge började oljan bli åtkomlig för upptagning, i första hand med hydraulmanövrerade gripskopor på kustbevakningens miljöskyddsfartyg. Så fort det blev klart att oljeinfekterad drivis var på väg in i Stockholms skärgård begärde kustbevakningen hjälp med fartyg och personal från flottans förband inom Ostkustens örlogbas och något senare även från kustflottan och kustartilleriet. All begärd hjälp har omedelbart ställts till förfogande och omfattade när den var som störst 9 fartyg, 20 arbetsbåtar och ca 200 man ur flottan samt 3 fartyg, 8 arbetsbåtar och ca 40 man ur kustartilleriet. Marinens insatser var som störst under påskhelgen samt dagarna närmast före och efter denna helg. I detta sammanhang vill jag nämna att kustbevakningen har lagt upp länsor på vissa lotsplatser och meddelat erforderliga instruktioner. Sjöfartsverket har i Stockholms skärgård lämnat all den medverkan med fartyg och lotspersonal som har begärts av kustbevakningen. Den viktigaste insats som ortsbefolkningen liksom lotsoch fyrpersonalen kan göra är att rapportera till kustbevakningen oljeförekomster som iakttas till havs och i kustvattnen. Detta har skett i detta och i många andra fall. Vad beträffar medverkan i övrigt från militär sida bedömde länsstyrelsen i Stockholms län att någon massiv insats av militär personal inte var motiverad så länge bekämpningen av oljan från landsidan var begränsad till Värmdö kommun och sköttes under det kommunala brandförsvarets ledning genom väl planerade insatser i stor omfattning genom frivilliga. Sedan läget hade utvecklats därhän att militär hjälp blev nödvändig även på landsidan, begärdes och erhölls sådan hjälp från Östra militärområdet. Detta skedde i samband med att länsstyrelsen den 11 april beslöt att överta ledningen av insatserna i berörda kommuner och utse en särskild befälhavare för att leda verksamheten.

Det behövs alltså i sådana fall inte något beslut av regeringen. Den av Carl-Henrik Hermansson omnämnda Helsingforskonventionen av år 1974 om skydd av Östersjöområdets marina miljö — som innehåller utförliga bestämmelser om samarbete vid bekämpning av havsförorening — har hittills ratificerats av fem av de sju stater som undertecknade konventionen. Sverige var en av de första stater som ratificerade konventionen. Det finns goda förhoppningar om att konventionen skall ratificeras av återstående två stater och därmed träda i kraft i år. Även om konventionen ännu inte har trätt i kraft och därmed fått bindande verkan för medlemsstaterna har en interimskommission redan inlett den praktiska verksamheten. Inom kommissionens ram har bl.a. upprättats en arbetsgrupp som sysslar med frågor om förebyggande av miljöfarliga utsläpp från fartyg och om bekämpning av havsföroreningar. ; ; Vidare är en expertgrupp direkt inriktad på oljebekämpning. Från svensk sida avser vi att yttérligare intensifiera vårt engagemang i denna grupp för att finna former för praktiskt samarbete till sjöss vid större oljebekämpningsoperationer i samband med tankfartygsolyckor. Jag vill också nämna att det nordiska samarbetet på åtgärdssidan redan nu finns reglerat i den s.k. Köpenhamnsöverenskommelsen, en överenskommelse om samarbete i fråga om åtgärder mot oljeförorening som trädde i kraft år 1971. Parterna i denna överenskommelse har enats om såväl samverkan vid konkreta oljebekämpningssituationer som modeller för gemensamma övningar. Med anledning av Karl-Erik Svartbergs fråga om omdirigering av ”saneringsfartyg” och personal från Bohuskusten till Stockholms skärgård vill jag erinra om att saneringsarbete närmast är en kommunal angelägenhet. Trots detta inträffar det att kustbevakningen — som ju har ansvaret.för bekämpning av olja till havs och i kustvattnen — efter bekämpningsarbetets slutförande hjälper kommunerna med transporter från friliggande öar av olja och oljehaltigt skräp som har samlats ihop på öarna. I det nu aktuella fallet gällde det att förstärka kustbevakningens egna bekämpningsinsatser, dvs. räddningstjänstinsatser, i och utanför Stockholms skärgård. Detta förutsätter enligt gällande beredskapsplaner en viss uttunning av bekämpningsresurserna inom en eller flera av kustbevakningens övriga regioner. Det transportbehov som kommunen har i sitt saneringsarbete får i ett sådant fall lösas genom att man hyr lämpliga transportbåtar. Detta har f. ö. skett och sker i Stockholms skärgård. De insatser som har gjorts för bekämpning av oljeutsläppet i Östersjön är mycket omfattande. Det gäller såväl från direkt ansvariga myndigheters sida som från militärt håll och från frivilliga. Jag vill i detta sammanhang uttrycka min stora uppskattning för det skickliga och viktiga arbete som utförs. Dessa omfattande insatser är uttryck för en höjd ambitionsnivå när det gäller bekämpningsoch saneringsinsatser vid oljeutsläpp. Jag vill meddela att regeringen har gett 1977 års oljeskyddskommitté i uppdrag att granska och utvärdera händelserna såväl på Bohuskusten som i Stockholms skärgård. Uppdraget omfattar både att kartlägga och analysera händelseförloppen fr.o.m. den första rapporteringen t.o.m. saneringen och att föreslå alla de åtgärder av organisatorisk, resursmässig eller annan art som kan befinnas motiverade av erfarenheterna. Jag vill för egen del framhålla att det är särskilt angeläget att få klarlagt på vilka sätt och i vilken utsträckning dessa händelser har varit unika i förhållande till tidigare olyckor och hur vi skall kunna skydda oss mot upprepningar. Båda händelserna har det gemensamt att det rör sig om oljeutsläpp som har skett på stort avstånd och som inte har blivit kända eller kunnat lokaliseras omedelbart. En konsekvens redan av avståndet synes ha varit att oljan har kunnat komma i land var som helst inom ett vidsträckt område. Härtill kommer de särskilda svårigheter som isen har medfört både för spaningsarbetet och för bekämpningen. Allt detta måste studeras noga så att vi får möjlighet att stå bättre rustade i framtiden. Redan i det jag nu har sagt ligger att jag anser att vår beredskap för oljebekämpning, trots de stora insatser som har gjorts på att bygga upp den, inte kan betraktas som färdig utan måste successivt förbättras. Det är regeringens uppfattning att skyddet för våra hav och kuster mot oljeskador måste ges en ökad prioritet. Jag uppfattar också interpellanternas och frågeställarnas inställning så att det bör finnas förutsättningar för enighet härvidlag. Tre kommittéer — 1977 års oljeskyddskommitté, kommittén om miljörisker vid sjötransporter och sjöövervakningskommittén — behandlar ingående frågor som gäller inriktningen och omfattningen av vårt oljeskydd samt samordningen och ledningen av övervakningen och räddningstjänsten till sjöss. Det gäller även de spörsmål som har ställts i interpellationerna och frågorna och som jag inte har direkt behandlat i det föregående. Kommittén om oljerisker vid sjötransporter avlämnar sitt betänkande under sommaren, och de båda övriga kommittéerna lämnar sina betänkanden något senare. Regeringen har för avsikt att skyndsamt behandla kommittéförslagen och lägga fram ett handlingsprogram för riksdagen med såväl kortsiktig som långsiktig inriktning framför allt i syfte att förebygga oljeolyckor.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet Bertil Hansson för svaret. Jag är tacksam för att där inte finns hänvisning till självläkande krafter. Sedan i november då Bertil Hansson svarade på min fråga i anslutning till den oljekatastrof som drabbade Bohuskusten den 13 november har jag nu för fjärde gången här i kammaren aktualiserat behovet av att se över hur oljetransporter sker och var oljeskyddsberedskap finns. Jag har motiverat hur nödvändigt det är att vi med allt vi är mäktiga ställer upp till skydd för denna farsot, till skydd för den olja som i ökande mängd hotar och skadar livet i havet och på stränderna samt människorna. Jag har varit envis och bör måhända förstå Bertil Hanssons behov av att ien tidningsartikel skriva att han anser mig vara blind och okunnig och att jag leder andra vilse, varvid enligt Bertil Hansson slutet naturligtvis blir ”sorgligt och missvisande för läsekretsen”. Bertil Hansson har även via tidning uttalat att ”bohuslänningarna får komma med vettiga förklaringar till vad de är missnöjda med”. Ja, vi är inte glada för oljeutsläppen till havs, för de oljeskador som blir följden och för vad som hänt kusten. Och det är inte Bertil Hansson heller. Vi anser att det är rätt att ingående ta upp frågan om hur vi bäst skall ordna det förebyggande skyddet och — då de stora oljeutsläppen f. n. är ca ett om dagen och omfattar mängder av olja — hur vår oljeskyddsberedskap bäst skall fungera. Det var positivt att statsrådet den 26 mars besökte Bohuskustens drabbade områden. På Gerlesborg visas just nu en utställning om lössläppt olja kallad ” När oljan gick till”. Den är väl värd att ses och begrundas, och det är motiverat att lyssna till dem som där berättar om den. På bildskärmen visas foton från oljenedsmutsningen på västkusten. Fotona, som har tagits av ett par grabbar — Reine Nygren och Peter Ljunggren —, visar nedsmutsningen, fågeldöden och det svåra, tunga och kladdiga manuella arbetet. Kostnaderna hittills för saneringen tror jag är väl kända för Bertil Hansson liksom att oändligt mycket kvarstår att göra. Jag skall därför inte upprepa detta. Jag har talat om min önskan om en annan och fastare syn på oljeutsläppen och att vi inte kan hålla på och skada jordens tillgångar såsom vi nu gör. Mitt engagemang är inte, såsom Bertil Hansson tror, nypåkommet. I över tio år har jag talat om vikten av att vi skyddar miljön. I slutet av 1960-talet väcktes jag ordentligt av min dotter som deltagit i fiskeristyrelsens forskningar i Östersjön och vid Kristineberg i Bohuslän. Hon sade: ”Vad är det vi håller på med egentligen? Vad är det för nytta med att vi anstränger oss för att ge föda till jordens behövande befolkning när vi samtidigt gör allt vi kan för att skada havets tillgångar, som skulle kunna ge oss så mycket. Vi är ännu bara i början av kunskapen om havets möjligheter att ge av sina rika tillgångar bl.a. för att förse oss med mat och medicin. Och inbilla er inte att oljetankrar i Brofjorden aldrig kommer att ge några oljeskador.” Det var länge sedan hon sade detta. Oljeutsläpp av olika slag sker kontinuerligt. De stora uppmärksammas mest. Alla de mindre gäller tillsammans betydande kvantiteter olja. Jag har någonstans läst att 16 26 av den olja som fraktas över haven hamnar i vattnet. Jag har tyvärr inte kunnat kontrollera sanningshalten av denna uppgift. Västoch ostkust har nu båda på en gång hårt drabbats. Frågan om oljeskyddet är inte en debattfråga för lokalpatriotiska känslor, men varje lokalt område måste få sätta in alla resurser. Debatten rör varje del av landet som drabbas, men det är också i hög grad en global debatt. Att det skulle behöva inträffa skador på båda sidor av Sverige för att de många skulle engagera sig kan beklagas, men det är ett friskhetstecken att engagemanget nu blivit starkare. Det har det även blivit hos de ansvariga, vilket Bertil Hanssons svar visar. Det är bra, och jag är glad för det. Bertil Hansson frågade varför vi är missnöjda. Ja, de människor som vid alla tillfällen så lojalt har ställt upp för att ta hand om oljan till havs, som har satsat sig och sitt arbete, som har de av Bertil Hansson efterfrågade kunskaperna, de har måst konstatera att de inte har förfogat över den kända teknik med vars hjälp de kanske hade varit bättre rustade. De har i stort sett varit försvarslösa. Deras insatser är i hög grad berömvärda. Besvikelserna hos dem måste ha varit stora vid båda de aktuella oljekatastroferna. Den kamp som förs på land är svår och otäck. Det är inte konstigt att det behövs en oljeskyddsutrustning per man och dag: Och saneringen är ännu inte slutförd. Finsaneringen kan ge nya skador när oljeresterna rinner ner mellan småstenarna och i sanden. Vi har inte sett vilka skadorna blir på havsbotten, för reproduktionen av havets växtoch djurliv. Men vi har sett de många tusentals oljedödade fåglarna, vi har sett hur de dödsmärkta drar sig upp ur oljesmeten. Skadorna på människans miljö och på människan känns svåra och onödiga. 1978 års stora tankerförlisning vid den franska kusten och det arbete som har följt därav misstänks ha gett människorna skador. Sjukdomsfallen av exempelvis eksem och epilepsi har ökat i de oljedrabbade områdena. Nu anser franska staten det helt nödvändigt att oljan i den tanker som gick till botten efter kollisionen för kort tid sedan tas upp. Det frågas efter vettiga förklaringar till vårt missnöje. En vill jag ge för min egen del. Det är liv det gäller. Vi kvinnor kan få höra att vi är känslomässiga, och därför skulle vårt engagemang vara för känslomässigt. Känslomässigt — ja, varför inte. Det skall vi inte skämmas för. Vi — jag själv — har givit nytt liv för livet som skall föras vidare. Engagemanget för att skydda liv är djupt. Men vi kvinnor är inte ensamma om att vilja ge skydd åt livet — allt liv. Känslomässigt engagemang utesluter inte saklighet. När jag skrev min interpellation hoppades jag att västkustolyckan skulle ge erfarenheter som kunde bespara ostkusten att drabbas så hårt. Men den drabbades. Vi har kunnat läsa om att på en kaj ligger ett system i tio exemplar för svepning och upptagning av olja. Östersjöoljan driver obönhörligt mot land, men kvar på land ligger de från Norge lånade systemen oanvända. Och vi läser om en karusell av beställning för köp, avbeställning och lån. Materielen ligger där. Det är, förlåt liknelsen, som om småpojkar kivas, ej medvetna om hurallvarligt hotet av den drivande oljan är. Borde inte de som har till uppgift att försöka ta hand oljan ute i havet få tillgång till både de tio lånade och de tio beställda systemen? Kustbevakningen har sedan länge system av samma sort. I vintras användes detta, med gott resultat sägs det, när en tanker läckte ut olja i Falkenbergs isbelagda hamn. I svaret står exempelvis att kustbevakningen har lagt ut länsor. Det är förnämligt. De fanns och användes vid Landsort utanför Nynäshamn. Av ansvarig personal har jag hört att de draglänsor som ställdes till förfogande inte tog något område, för allra minsta skräp måste de rensas. De länsor som statsrådet hänvisar till var inte till mycket nytta. Vinden vände, oljan gick ut och spreds över ett större område. Flygoch helikopterspaning sattes in, men man fann ingen olja. Människor i småbåtar med långsam fart såg emellertid oljeklumpar på varje meter vatten. Ansvarig personal som jag har talat med säger sig ha varit med om rätt mycket och anser att det någonstans är fel. Svensk oljeberedskap fungerar inte som den skall, och då finns det alla skäl i världen att se över funktionerna. Vid alla tillfällen av upptäckt oljehot har försvarsberedskapen varit god, men ändå — trots skickliga och berömvärda insatser av kunnigt folk och trots alla andra insatser — är resultatet nedslående: Det finns en effektivitet som ej får gensvar. Kustbevakningen har en mycket fin teknik till sitt förfogande, dyrbara spaningsflygplan och exklusiva miljövårdsfartyg, men ändå går oljan i land. Man har exemplifierat detta på följande sätt: ”Om vi har de allra bästa spaningsoch rapporteringsmöjligheter, om vi därigenom får veta plats och klockslag när en fiende anfaller, men sedan inte har en enda man med funktionsdugligt försvarsvapen, vad hjälper då spaning och rapportering? Underrättelser om olja räcker inte långt om man ändå inte kan ta hand om den.” " Det finns denna gång en positivare ton i Bertil Hanssons svar. Beredskapen behöver utbyggas och vikten av att klarlägga i vilken omfattning de båda aktuella utsläppen varit unika i förhållande till andra olyckor framhålles. Men är inte varje utsläpp unikt allteftersom havet, väder, vind, strömmar, temperaturförhållanden, oljans beskaffenhet m.m. varierar? Vi får vara beredda på att varje utsläpp kan vara unikt och att oljeutsläppen och skadorna tyvärr kommer att upprepas till dess att enigheten om att vi måste ta krafttag för att kunna motverka och ta hand om oljeutsläppen blivit sådan att insatserna blir verkningsfulla. Det är bra att den nämnda oljeskyddskommittén, som redan skaffat sig så mycken kunskap, får fortsätta och att den får väsentligt mer omfattande uppdrag. Det gäller ju livets möjligheter för framtiden. Jag vill tro att vi alla — liksom vi är i jordbruksutskottet — är ense om en ny syn på oljeutsläppen, om att det behövs en hård rapporteringsskyldighet för alla, om att bästa resultat erhålles när oljan tas upp ur vattnet, om att oljan inte får ”sänkas” och om att förseelserna bör följas av så kännbara straff att de blir olönsamma. Det förslag som här är lagt bör redan skärpas.

Man ställer sig säkert till förfogande. é Det är riktigt att landet och även kommunerna, som Bertil Hansson antyder, behöver mer av samordnad beredskap och av kunskaper om hur denna beredskap skall fungera. Grupper av människor bör utbildas som har anknytning till exempelvis hamnmyndigheter, kommuner, raffinaderier, oljeborrtorn och sjöfart. Dessa grupper får då lära sig att ta ansvaret vid oljeutsläpp och för bekämpningen av oljan. De kunde få var sin sträcka av kusten som sitt ansvarsområde. Det finns länder som är mycket rädda om vatten och kuster och som satsar hårt på skydd, exempelvis Australien, Nya Zeeland, Singapore och Hongkong. Regeringen bör sända representanter till dessa länder. Det kan löna sig. Heder åt alla insatser på detta område. På Shetlandsöarna har den största terminalen för tankbåtar byggts. Där sker utsläpp, även frivilliga. Därifrån har rapporterats problem. Shetlandsfåren har enligt expertis drabbats av oförklarliga sjukdomar där de betar. Många får har på kort tid avlidit. : Folket är i uppror och hotar spränga terminalen i luften. Det finns på många håll fruktansvärda problem för all form av liv. Det behövs även ökad forskning för att undersöka vad som sker efter oljans framfart. Herr talman! Det finns så mycket att säga, att poängtera, gång på gång, men här kommer ju fler att tala efter mig. Det får inte finnas prestige i frågan om bästa skyddet för hav och kust, och jag vill sluta med ett citat ur den specialsång som sjöngs på Gerlesborg i lördags. Vi känner det ungefär så ute vid kusten.

Vi har all anledning att satsa alla resurser som är möjliga.

Herr talman! Samtidigt som jag tackar kommunministern för svaret måste jag uttrycka min besvikelse över bristen på konkreta uppgifter när det gäller de ställda frågorna. Vi har nu under kort tid upplevt två oljekatastrofer — den vid Bohuskusten och den i Stockholms skärgård. Arbetet för att få bort oljan pågår fortfarande i bägge fallen och kan beräknas ta ännu åtskillig tid och åtskilliga arbetstimmar i anspråk. Men regeringens talesman redovisar inget konkret åtgärdsprogram för vad som måste göras. Han nöjer sig med att hänvisa till utredningar. När dessa är klara skall regeringen återkomma. Men alla vet att under tiden kan nya oljekatastrofer inträffa vilken dag som helst. Skall man då klara dessa med utredningar, eller skall man be att katastroferna snällt väntar tills utredningarna och regeringen är klara över vad som måste göras? Det är självklart att utredningar kan vara nödvändiga, men när katastrofer hotar måste man låta det konkreta beredskapsoch skyddsarbetet komma i första hand. Vad tänker alltså regeringen omedelbart göra för att i möjligaste mån söka förebygga nya oljekatastrofer och minska skadeverkningarna av sådana, om de trots allt skulle inträffa? Det är den första frågan, och den har vi trots det långa anförandet inte fått något svar på. Till 1977 års oljeskyddskommitté har regeringen gett uppdraget att granska och utvärdera händelserna såväl på Bohuskusten som i Stockholms skärgård. Jag har ingen invändning mot det uppdraget, men jag anser att regeringen har skyldighet att redan nu framlägga en egen värdering av dessa händelser och av framgångar och brister i bekämpningsarbetet. Även om bekämpningen till lands ankommer på kommunerna enligt brandlagen måste statsmakterna anses ha det övergripande ansvaret för hela oljebekämpningen. Det är helt orimligt, om regeringen inte skulle erkänna och känna detta ansvar. Det är ju också därför en rad riksdagsledamöter ansett sig kunna ställa interpellationer och frågor till regeringen om oljekatastroferna. Men det har vi ju gjort därför att vi ville ha regeringens värderingar av vad som hänt. Vilken är alltså regeringens värdering av de bägge oljekatastroferna, och hur ser regeringen på framgångar och brister i bekämpningsarbetet? Det är den andra frågan, och den har vi heller inte fått något svar på. Innan jag går över till vad ett åtgärdsprogram mot oljekatastrofer enligt min mening måste innehålla skall jag något kommentera de aktuella händelserna i Stockholms skärgård i anslutning till de frågor jag ställt. Men först vill jag betona det självklara i att oljekatastrofer skall bekämpas med samma kraft vare sig de inträffar på västkusten eller berör Stockholms skärgård. Det förfärliga som hänt Bohuskusten har flera gånger debatterats i riksdagen. Det är viktigt att det här inte blir någon motsättning mellan miljövänner från västkusten och från ostkusten. De har samma intressen av effektivt skydd och effektiva åtgärder mot oljekatastrofer. Älskar man ett hav och en kustremsa så älskar man för övrigt vanligen också de andra. Så konkret till händelserna i Stockholms skärgård under de senaste månaderna. Enligt kommunministerns svar har man hela tiden gjort allt som varit möjligt. Inget mera hade behövt eller kunnat göras. Varför denna skönmålning när det är obestridligt att en rad brister i beredskapen avslöjats? Den 10 mars enligt sovjetiska uppgifter i Dagens Nyheter den 11 april, den 13 mars enligt kommunministerns svar fick de svenska myndigheterna kunskap om en sovjetisk oljetankers grundstötning utanför Ventspils och det oljeläckage som skett. Den 23 mars upptäckte den svenska flygspaningen ett område med oljeinblandad is ca 60 nautiska mil öster om Almagrundet. Vad som nådde den svenska allmänheten var i huvudsak endast optimistiska uttalanden från ansvariga myndigheter att någon större fara inte förelåg. Detta låtsasspel upprepas nu i kommunministerns svar. Det talas om att de fortsatta spaningarna ”visade att isflaken drev ut till havs och smälte efter hand. Då detta skedde bildades en mycket tunn oljefilm som så småningom upplöstes i vattnet.” Någon olja under isen kunde man inte upptäcka. — Det är här en påtaglig likhet med den argumentation som fanns i kommunministerns svar den 22 januari till Karl-Erik Svartberg och Gustav Lorentzon om oljekatastrofen vid Bohuskusten. Där sägs att ”den olja som iakttogs till sjöss bedömdes vara under upplösning och i drift till havs, varför kustbevakningen inte ansåg det meningsfullt att försöka ta upp den”. I bägge fallen talas om att oljan driver ut till havs, och därför behöver man inte göra något. Nu är som vi alla vet Atlanten litet större än Östersjön, men de bägge haven har i alla fall en påtaglig likhet, nämligen att vinden kan vända! Finns inte vindkantringar i myndigheternas världsbild? För att göra en lång historia något kortare så vill jag direkt säga, att jag inte kan finna att man använt tiden från den 10 eller 13 mars och fram till den 2 april, när de första oljeklumparna upptäcktes i Stockholms norra skärgård, på ett klokt sätt. Betydligt mera omfattande förberedelser för att möta oljan borde ha kunnat göras. Viktiga insatser gjordes av kustbevakningen samt framför allt under och omkring påsken av som mest 240 man ur flottan och kustartilleriet. Men den massiva insatsen fick göras av frivilliga, vilka gjorde ett beundransvärt arbete under dåliga förhållanden. Transporterna var från början dåligt ordnade så att mycken tid förspilldes, småbåtar för landstigning på skär fanns inte tillgängliga, effektiv material för omhändertagande av oljan saknades i betydande utsträckning. I länsstyrelsens material, som utsänts till i varje fall frågeställarna och interpellanterna, sägs direkt att det antal frivilliga som deltog helgen 7-8 april, 600-700 personer, utgjorde gränsen för den kapacitet man hade resurser att ta emot. ”Om det hade kommit fler frivilliga hade man fått avvisa dem.” Den 9 april begärde vpk:s riksdagsgrupp i ett uttalande en massiv militär insats mot oljekatastrofen. Nästa dag uppvaktade vi kommunministern om samma sak. Först den 17 april sattes den större militära insatsen in. Det finns inga uppgifter i interpellationssvaret om hur många man den kom att omfatta. Även vid en bedömning i efterhand förefaller det som om den borde ha gjorts tidigare. De fullständiga skadeverkningarna av oljekatastroferna i Bohuslän och i Östersjön är ännu inte kända. Klart är att betydande skador på djuroch växtliv måste befaras. Stränder är dessutom nedsmutsade. Olja finns kvar, och saneringsarbetet måste pågå lång tid framåt. Vilka åtgärder förbereder nu myndigheterna för att exempelvis direkt engagera båtfolket och övriga semesterfirare i rengöringsarbetet? Vilka anvisningar och tekniska hjälpmedel tänker man tillhandahålla? Kommunministern säger att vår beredskap för oljebekämpning inte kan betraktas som färdig utan måste successivt förbättras. Tillåt mig instämma.

B. Effektiva förberedelser för oljesanering till sjöss: Införskaffande av tillräcklig och effektiv materiel i form av länsor, oljeupptagare och oljeupptagningsfartyg. Sådan materiel förefaller att finnas — varför används den inte? Konstruktion av lämpliga metoder också för upptagning av olja under olika typer av isförhållanden — det kan ju bli is en gång till runt Sveriges kuster. C. Effektiva åtgärder för oljesanering till lands: Upprättande av en enhetlig operativ ledning för all oljebekämpning. Upprättande av beredskapsplaner för oljebekämpning — det fattas nu kommunala planer och därför också en samordning av olika insatser. Bättre personell och materiell beredskap mot oljekatastrofer — utbildning av arbetsledare för att göra eventuella nya frivilliginsatser effektivare, uppläggning av beredskapsdepåer, förmånligare ersättningsregler till kommunerna så att de kan förbereda sig bättre genom inköp av lämpliga båtar etc. Dessa problem fanns berörda redan i min interpellation och framställdes också som direkta frågor, men tyvärr har jag inte fått något svar på dem av kommunministern. ”Livet i havet skadas för åratal framåt när en oljekatastrof som den i Östersjön inträffar”, säger en marinbiolog. Därför behövs det beslutsamhet och snabbhet när det förfärliga inträffar, beslutsamhet och snabbhet på grundval av väl gjorda förberedelser. Vi är många som tycker att detta saknats i myndigheternas handlande i samband med oljekatastroferna vid Bohuskusten och i Östersjön.

Herr talman! Om jag skall vara riktigt positivt inställd, kan jag väl säga att jag fått svar till hälften på min interpellation, och jag vill tacka för det. Jag har fått det klara svaret att oljebekämpningen till havs och i kustbandet åvilar tullverkets kustbevakning. Lika klart har kommunministern redovisat att oljebekämpningen till lands enligt brandlagen åvilar vederbörande kommun. Att samarbetet mellan dessa båda parter måste vara gott, om saneringsarbetet skall gå snabbt, är naturligtvis självklart. Men om oljan nått kusten, som den gjort vid den här olyckan i Östersjön, blir saneringen mycket arbetskrävande och skadorna på stränder, växtoch djurliv mycket omfattande. Därför vore det naturligtvis oerhört viktigt om man vid sådana här olyckor hade möjlighet att fånga oljan innan den nått kusten. Och här framkommer vikten av att vi har spanande ögon som kan rapportera oljans rörelser ute till sjöss. Jag syftar på möjligheten att ge fyroch lotsplatspersonalen samt ortsbefolkningen bättre möjligheter att snabbt gripa in i bekämpningsarbetet. Här saknar jag svar på min interpellation. Det har ju blivit allt vanligare att vi avbemannar fyroch lotsplatserna, och därmed försvinner våra vakande ögon ute till havs. Har inte kommunministern någon synpunkt på detta? Att kommunerna svarar för saneringen på land anser jag vara riktigt. Problemet med det systemet är bara att om kommunerna skall ha en fullgod beredskap för oljesaneringsändamål, blir det en betydande kostnadspost för kustkommunerna, särskilt sådana med omfattande skärgård, exempelvis min egen hemkommun Norrtälje. Sådana kommuner har i viss mån turism som födkrok. Det är risk för att den inkomstkällan spolieras vid en sådan här olycka -—i varje fall under en säsong, och det kan bli fler. Därför räcker det inte med att kommunerna får ekonomisk ersättning för de direkta kostnaderna vid saneringen efter en oljekatastrof. De måste också ersättas för det långsiktiga arbetet och planeringen för en oljesanering. Kommunerna måste ha en uppbyggd organisation för att saneringen skall bli effektiv vid en inträffad olycka. Har man inte råd att hålla en sådan organisation, ja, då måste kommunen plocka ihop folk främst från brandkåren, och detta leder då till att brandskyddet under denna tid blir försvagat. Därför anser jag att beredskapen i kustkommunerna mot oljekatastrofer måste höjas och att staten måste ha det ekonomiska ansvaret härför. Enligt tidningsuppgifter i dag sker det i genomsnitt ett oljeutsläpp per dag i Östersjön. Tillsammans gav detta ca 40 000 ton olja under föregående år. Allt talar alltså för att beredskapen ute i kommunerna måste höjas. Men kommunerna orkar som sagt inte med det själva utan måste ha ekonomisk ersättning.